Herr talman! Jag vill bara helt kort säga till Claus Zaar att anledningen till att jag inte yrkade bifall till den utmärkta socialdemokratiska motionen var att jag försökte vara litet mer resultatinriktad. Jag tror nämligen att vi, om vi kan samlas kring det förslag som är näst bäst i det här avseendet, nämligen reservation 5 av Sverre Palm, kan få en större del av kammarens ledamöter att rösta på detta förslag. Det är den enkla anledningen, och även den enda. Om jag hade varit ute efter att fiska röster skulle jag kanske fullt ut ha yrkat bifall till den socialdemokratiska motionen. Jag har lovat att verka för att man skall komma åt orsakerna till fisksjukdomarna. Jag tror att hela Fiskeriverkets styrelse och ledning har samma ambition. Sven-Olof Petersson och jag -- båda sitter vi med i verkets styrelse -- har nämligen begärt ett extra sammanträde. Kanske kan vi snabbare -- det är ju nu som frågan är aktuell -- få fram fler utredningar och uppgifter. Kanske kan vi också få ytterligare medel, inte minst från regeringen, för ytterligare forskning för att komma åt sjukdomen Claus Zaar har kanske ett visst inflytande -- i varje fall har han mycket större inflytande än jag -- när det gäller detta med medel från regeringen.
Herr talman!

Vårt förslag borde alltså ha passat, för därmed får den kustnära befolkningen ett inflytande på utformningen. Vi är litet för långt från verkligheten. Vi i denna kammare håller ju på med detaljstyrning. Det oroar mig om vi skall peta med sådana här detaljer. Vi bör kunna ha litet generellare åsikter och låta den lokala myndigheten sköta utformningen, beroende på hur det ser ut lokalt. Sedan kan jag nog säga att varken jag eller Christer Skoog har några stora mängder pengar.
Herr talman! Nej, Claus Zaar, jag har inte några pengar. Men Claus Zaar och Ny demokrati borde nog vid sin uppgörelse med regeringen ha tänkt också på detta stora och viktiga område och inte bara på röstfisket.
Herr talman! Jag hoppas att Christer Skoog är medveten om landets ekonomiska situation. Vi skall inte diskutera den saken nu. Men att här i kväll begära att vi skall låna mer pengar till olika verksamheter är litet väl magstarkt.

Herr talman! Jag tar till orda med anledning av att jag inte håller med jordbruksutskottet när man i betänkandet skriver att utskottet anser det ''tillfredsställande att regeringen nu föreslår redskapsbegränsningar för husbehovsfisket och fritidsfisket''. Jag har förståelse för att vissa begränsningar kan behöva införas. Men jag anser att utskottets uppfattning om begränsningarna går för långt. Min uppfattning grundar sig på alla de brev, telefonsamtal, tidningsartiklar, insändare och personliga samtal som jag har fått av och haft med kustbefolkningen i västra Sverige. Ett antal kommuner i Bohuslän har yttrat sig över utredningen Enklare fiskebestämmelser och ansett att en begränsning till högst 20 tinor, 20 burar och 360 meter garn borde vara till fyllest. Jag har skrivit en motion tillsammans med tre andra västkustbor och föreslagit detta. Utskottet har avstyrkt motionen. Man anser att det är tillräckligt med ett mindre antal redskap för att tillgodose det egna hushållet med fisk. När jag berättar detta för kustbefolkningen där hemma säger de: Ja, det är som vanligt där uppe i Stockholm. Där har man ingen större förståelse för eller kunskap om vårt sätt att leva. Det har Carl G Nilsson och Carl Olov Persson gett oss bevis för i dag, med sina insinuationer om röstfiske och populism. ''bliwa vid deras vanliga rätt, lag och gamla privilegier och friheter oturberade och obehindrade, såvida de icke löpa eller strida contra leges fundamentales af Sweriges chrono''. Detta kunde man läsa i fredsavtalet. Kustbefolkningens urgamla rätt att ta fångst ur havet har haft stor betydelse för utvecklingen av våra kustsamhällen. De begränsningar av möjligheterna att utöva det för Västkusten traditionella husbehovsfisket som regeringen och nu även jordbruksutskottet föreslår har upprört många sinnen. Det finns, som jag sade tidigare, viss förståelse för att en del begränsningar behöver införas för att skydda yrkesfisket, för att det skall kunna bli av någorlunda format. Men de begränsningarna måste ändå stå i samklang med kustbefolkningens urgamla rätt till ett fritt fiske, tycker vi. Det är ett fiske som både socialt och kulturellt har varit en av förutsättningarna för många generationers sätt att leva. Eller uttryckt som några styrsöbor skrev till oss på bohusbänken: Husbehovsfisket är en naturlig del av våra liv och en av anledningarna till att vi bor kvar här. Herr talman! Jag tycker att det är riktigt att tala om för kammaren vad befolkningen hemma i Bohuslän tycker och tänker i dessa frågor. Det finns dock en reservation som någorlunda närmar sig den uppfattning som jag har i de här frågorna. Det är Sverre Palms reservation, nr 5. Den kommer jag att rösta på vid morgondagens votering. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 5 till jordbruksutskottets betänkande.

Herr talman! Jag vill bara påpeka en sak för Lisbet Calner. Vid fredsslutet den gången kanske Sveriges befolkning bestod av 600 000 människor. Europas befolkning var inte stor. Man hade färdmässigt långt mellan Tysklands och Sveriges kuster. Det har alltså skett en enorm befolkningsutveckling. Fisketrycket har ökat. Nu måste man reglera detta på ett annat sätt än man gjorde på den gamla tiden.
Herr talman! Jag får tacka för historielektionen, men jag tror ingalunda att ett antal meter i nät och några burar skulle ha någon avgörande betydelse för fisken i havet. Det fria fisket i havet är fortfarande socialt och kulturellt betingat. Vi har viss förståelse för att en del begränsningar behövs. Men vi från Bohuslän, och även en hallänning som var med på vår motion, anser att begränsningarna går för långt. Herr talman! Jag försäkrar att vi avser att återkomma under den allmänna motionstiden med våra krav.

Fru talman! Jag hade önskat kunna rikta mig till fru utrikesminister också, eftersom det är ett viktigt beslut som vi står inför. Tillsammans med vänner från det f.d. Jugoslavien gick jag i går längs denna flod. Där var det sommarvärme, blomdoft och lyckliga människor på kaféer. Det var en idyll. Ett tiotal mil längre bort, söderut, ändras floden Murs namn till Drava. Drava rinner förbi orterna Osiek och Vuokovar. Så nära är idyllen ändå långt borta. I samma flod har liken efter våldtäkterna och terrorn kastats. Fru talman! Likt Mur och Drava är vi européer alla sammanlänkade med vad som händer i det f.d. Jugoslavien. Neutralitet och passivitet är omöjliga attityder inför det som sker. Det är därför tillfredsställande att riksdagen i dag står i begrepp att fatta det beslut som visar att Sverige är berett att handla, att sända trupp för att skydda medmänniskor i nöd och att genomföra FN-planen. Därigenom visar vi i Sverige att vi tar ansvar inför denna mänskliga katastrof som drabbat så många oskyldiga. Det besked som riksdagen har att ta ställning till har vi socialdemokrater biträtt i alla delar utom när det gäller den del som rör finansieringsfrågan. Vi anser att den delen är olycklig. Men detta är trots allt en bisats i dag. Det viktiga är att signalen från denna riksdag är att Sverige vill medverka till att rädda liv och att främja fred och försoning. Vi socialdemokrater har i vår motion lagt preciseringar och tillägg till regeringspropositionen. Detta har vi fått övriga partiers stöd för. Det är bra att propositionens anda har förtydligats och förstärkts. Fru talman! Den resolution i FN:s säkerhetsråd som vi väntade på har nu kommit.

Våldet kan även innefatta luftangrepp i och omkring de skyddade områdena i Bosnien-- Hercegovina för att stödja Unprofor i genomförandet av FN:s mandat. Resolutionen uppmanar också att FN:s medlemsstater bidrar med truppstyrkor. Med andra ord rör det sig i huvudsak om, kära kolleger -- jag riktar mig även till de nydemokrater som nu gick -- fredsbevarande operationer, men med inslag av insatser utöver de strikt fredsbevarande insatser som vi tidigare varit vana vid. Även om karaktären på säkerhetsrådets resolution väl överensstämmer med utrikesutskottets betänkande är vi från Socialdemokraternas sida inte nöjda med omfattningen av detta mandat. Vi hade önskat, som vi hela tiden sagt och också motionerat om, en massiv FN-närvaro i alla hotade delar av Bosnien--Hercegovina. Vi tvingas nu i stället nöja oss med en resolution som får ses som ett steg på vägen mot fred. Naturligtvis skulle alla de andra stegen ha tagit långt tidigare. Förklaringen till att Världssamfundet FN, EG och ESK inte gjort något resolutare -- och inte heller tidigare -- har EG:s fredsmäklare David Owen nyligen gett. EG:s fredsmäklare sade att redan i augusti 1992 stod det klart för honom att det inte fanns en enda europeisk större makt som var villig att ta till vapen mot den serbiska aggressionen. Därför blev förhandlingsvägen den enda möjliga. Den vägen blev då förstås en kompromissernas väg, eftersom alla parter på ett eller annat sätt måste involveras. David Owen vände sig dock mot beteckningen München. I Jugoslavien hade ju redan ett krig brutit ut. En riktigare parallell är väl då Libanon. David Owens analys, fru talman, är också i övrigt av intresse. Han pekar på hur det inom EG fanns en initial tveksamhet till att blanda in FN i krisen. Han sade att Jugoslavien var eurofederalisternas machosymbol. Nu skulle det visas att Europa hade en gemensam utrikespolitik. Men som bekant misslyckades det. EG har ingen gemensam utrikespolitik värd namet i fråga om Jugoslavien -- tyvärr, skulle jag vilja säga. I t.ex. Portugal talar man mycket om Östtimor i dessa dagar, men nästan ingenting om Bosnien. I Tyskland talar man om Bosnien och vet ingenting om Östtimor. David Owen är också kritisk mot EG:s erkännandepolitik. Han, liksom Lord Carrington, James Bakers Cyrus Vance, var mot det stegvisa erkännande som skedde när det gäller Kroatien och Bosnien--Hercegovina. Den kritiken har också vi riktat mot vår egen regering, som traskade patrull efter Tyskland. Det land som verkligen borde erkännas i sammanhanget är Makedonien. Men EG har formellt inte erkänt Makedonien. Det har icke heller Sverige gjort. Även på den här punkten traskas det patrull, vilket är bedrövligt. På detta sätt drabbas Makedonien indirekt av blockaden av Serbien-Montenegro och kan exempelvis inte exportera sina jordbruksvaror. Fru talman! Vi socialdemokrater har i betänkandet fört in att stöd till fredsrörelser, dissidenter, demokrater och andra nätverk är viktiga när det gäller att söka en fredslösning i f.d. Jugoslavien. Vid det möte som jag i går deltog i i Graz, bekäftades igen betydelsen av ett sådant yttre stöd åt fredsrörelsen i f.d. Jugoslavien, vilken lever under mycket svåra förhållanden. Vi som länge haft förmånen att samarbeta med dessa krafter önskar att också andra grupper i Sverige, icke-statliga sådana, stöder fredsrörelsen med exempelvis säkerhetsgrupper i f.d. En viktig del i detta sammanhang är det fria ordets ställning. Just nu sitter det, under statlig kontroll, mycket hårt till i Serbien och Kroatien. Därför har fredsrörelsen i f.d. Jugoslavien väckt tanken på ett slags ''Radio Free Balkan''. Här finns, fru talman, och kära riksdagsledamöter, exempel. Europarådet har, liksom EG-parlamentet, stött fria radiostationer i f.d. Jugoslavien. Här finns utrymme för att agera och att ta initiativ från den svenska regeringens sida för att stödja det fria ordet, något som är så viktigt för att motverka den krigspropaganda som har underblåst motsättningar och som kanske var själva orsaken till det direkta utbrytandet av kriget. Fru talman! Med dessa ord vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i de delar som avser mandatet. Men jag yrkar avslag vad gäller finansieringsdelen i betänkandet och yrkar i stället bifall till Socialdemokraternas reservation.
Jag ber att få meddela att avspärrningarna i östra huset nu släppts. Det är nu fritt tillträde till hela huset.
Fru talman! Riksdagen står i dag inför ett viktigt beslut. Till skillnad från den nuvarande svenska FN-insatsen i f.d. Jugoslavien skall den nu avsedda styrkan inte endast få fredsbevarande utan även s.k. fredsframtvingande mandat. I Vänsterpartiet anser vi därför att riksdagen inte skall delegera detta beslut till regeringen utan fatta det själv, efter en öppen debatt. I dag kan vi inte överblicka hur säkerhetsrådets beslut i fredags om utökning av FN-styrkorna för att kunna upprätta sex skyddade zoner i Bosnien skall verkställas. Först när Sverige får en begäran från generalsekreteraren om nya svenska insatser vet vi vilket mandat denna styrka skall arbeta under. Då bör en urtima riksdag inkallas för att fatta det definitiva beslutet. Vänsterpartiet anser att Sverige skall ha beredskap att sända en svensk FN-styrka till f.d. Jugoslavien, en styrka vars huvudsakliga uppgift skall vara fredsbevarande. Vi accepterar också att svenska soldater deltar i vissa fredsframtvingande åtgärder. De skall kunna använda våld i självförsvar, för att skydda civilbefolkningen och för att ingripa mot grupper som inte respekterar en överenskommen fredsplan. Den etniska rensningen måste stoppas, som de serbiska krigsherrarna utvecklat till en strategi för att skaffa sig kontroll över allt större territorier. Detta gäller inte enbart Bosnien utan också Kosova, där läget har skärpts de senaste veckorna. FN-insatsen där måste därför förstärkas. Vi motsätter oss att regeringen finansierar denna FN-insats genom att öka budgetunderskottet. Vi anser att kostnaderna för FN:s fredsbevarande insatser skall finansieras från försvarsanslaget. Detta är också vad FN:s generalsekreterare uttalade i sin ''Dagordning för fred''. Detta är en principiellt viktig fråga, eftersom medverkan i FN:s fredsbevarande insatser måste ses som en del av säkerhetspolitiken. Det handlar om att förhindra att det krig som just nu pågår i Bosnien skall sprida sig -- i första hand till Kosova och Makedonien -- och att striderna skall blossa upp på nytt i Kroatien. De senaste händelserna i Serbien, där de extremistiska krafterna vuxit i styrka, har också väckt fruktan för att Montenegro skall bryta sig ur federationen. Det kommer Serbien inte att tillåta har Milosevic sagt. Det betyder i klartext ett nytt krigshot. Det är också av svenskt säkerhetspolitiskt intresse att stoppa den etniska rensning som riskerar att sprida sig till andra delar av Europa och till även andra världsdelar. Med detta för ögonen måste vi satsa mer -- även finansiellt -- på att stärka FN och ESK. Det är groteskt att FN inte kan finansiera sina fredsbevarande och humanitära insatser. Det ligger också en stor fara i att FN:s medlemsstater bara ställer upp med pengar när konflikterna övergått i krig -- framför allt i sådana krig som utkämpas på våra TV-skärmar. Jan Eliasson, en av FN:s undergeneralsekreterare, tog häromdagen upp de -- som han kallade dem -- glömda konflikterna i Bara i Angola dödas tusen människor varje dag. Men det handlar naturligtvis inte bara om pengar. FN måste bli bättre rustat för att fatta beslut i svåra lägen. Konflikterna i det f.d. Jugoslavien har visat på en handlingsförlamning i säkerhetsrådet, beroende på att stormakterna inte kunnat ena sig. USA har inte velat medverka. Så sent som i torsdags sade den amerikanske utrikesministern att Bosnien inte rör vitala amerikanska intressen. Att det är den nya världsordningen, chansen att skapa en fredlig värld, som står på spel, bekymrar inte Clintonregeringen. I f.d. Jugoslavien handlar det ju om nödvändigheten att skapa en sådan rättsordning i världen att människor skall kunna leva samman fredligt trots att de tillhör olika nationaliteter, religioner och kulturer. Det handlar också om att skapa respekt för FN och Kambodja har FN:s hjälparbetare blivit måltavlor för militärens beskjutning. Detta måste stoppas. Vänsterpartiet inser därför att det krävs fredsframtvingande insatser i f.d. Jugoslavien. Vi anser också att det är en urtima riksdag som skall fatta det slutliga beslutet, efter det att vi fått en konkret begäran från FN:s generalsekreterare. Fru talman! Jag yrkar med detta bifall till

Fru talman! I fredags fattade FN:s säkershetsråd beslut om att utvidga insatserna för att skydda fredade områden i Bosnien--Hercegovina. Man beslöt att styrkorna skall kunna avskräcka attacker mot de fredade områdena, övervaka eldupphör, främja tillbakadragande av stridande trupp, inta vissa nyckelområden på marken och delta i hjälpleveranserna till den nödlidande befolkningen. Fredsstyrkorna skall bemyndigas att i självförsvar tillgripa militärt våld, som svar på attacker mot de skyddade områdena och som svar på försök att förhindra Unprofors och hjälporganisationernas verksamhet. Det är utomordentligt värdefullt att riksdagen redan i dag, endast några dagar senare, kan fatta det beslut som innebär att regeringen bemyndigas att pröva en svensk insats i linje med den här resolutionen. Vi fattar i dag inte beslut om den definitiva insatsen -- det krävs ytterligare överväganden och prövning innan ett sådant beslut kan fattas -- utan vi gör i dag möjligt att ett sådant beslut fattas under det sommaruppehåll som nu skall inledas. Det är också utomordentligt tillfredsställande att det råder mycket stor enighet i riksdagen härom. Jag instämmer i det mesta av det som Pierre Schori sade om mandatet och om den viktiga uppgift som skall utföras i det forna Jugoslavien. Jag vill betona att detta är huvudsaken i beslutet. Det finns även några små frågor som tas upp i debatten och i betänkandet. Men jag betonar att de är små. Pierre Schori återkommer igen till att regeringen var för tidig med att erkänna Kroatien och för sen med att erkänna Makedonien. Faktum är, Pierre Schori, att det är efterklokhet när det gäller Kroatien. Kroatien erkändes efter enhälligt tillstyrkande i Utrikesnämnden. Socialdemokraterna har också synpunkter på att regeringen satsar antingen för mycket eller för litet pengar på FN:s fredsbevarande styrkor. När vi för några månader sedan tog ställningen till budgeten ville Socialdemokraterna minska anslaget till FN:s fredsbevarande operationer, nu klagas det över att det inte finns tillräckligt med pengar och vill att regeringen skall återkomma med förslag om finansiering. Det förhållandet hade möjligen imponerat om Socialdemokraterna själva hade haft ett förslag till finansiering. Men det har man inte, följaktligen ser jag detta mer som en tom demonstration.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
Fru talman! I detta sammanhang finns det saker som vi kan vara oeniga om. Det är vi också när det gäller bisaker. Det gäller, menar jag, att vi fattar ett beslut som visar att Sverige är beredd att ta ansvar i denna situation, när nu FN samlat sig till att fatta beslut. Från svensk synpunkt är det också viktigt. Vårt agerande visar nämligen att vi tar ansvar för Europas säkerhet, inte nödvändigtvis genom att vara medlemmar i någon militär allians, utan vi kan på ett mycket bra sätt ge vårt bidrag. Det är kanske t.o.m. så, fru talman, att det i det här sammanhanget är mycket bra med ett alliansfritt bidrag till, förhoppningsvis, ett stärkande av

Fru talman! För en tid sedan fick några av utrikesutskottets ledamöter tillfälle att här i riksdagen träffa Izetbegovic, Bosniens plågade president. Det var gripande att se denne trötte och åldrade man skildra sitt folks lidande, men det var lika gripande att höra att hans enda konkreta vädjan gällde vapen. Hans vädjan var att vi skulle medverka till att lyfta vapenembargot mot hans land. Hans önskan var att detta fruktansvärda slagfält skulle tillföras mer vapen, mer lidande och mera nöd. Man kan inte på ett tydligare sätt se hur det internationella samfundets ansvar måste fullgöras i det internationella samfundets regi. Därför ser jag naturligtvis med stor glädje att FN har flyttat positionerna ett steg. Jag vill gärna ansluta mig till vad tidigare talare har sagt. Det fordras många ytterligare steg av det internationella samfundet innan dess ansvar fullt ut har fullgjorts. Det handlar inte bara om insatser med styrkor. Det handlar mycket mera om insatser för lindrandet av konflikten och för byggandet av en varaktig fred. Det handlar mycket mera om att man skall försöka medverka till att skapa ett nytt Jugoslavien, där de olika befolkningsgrupperna kan leva tillsammans. Fru talman! I det här betänkandet finns ett nyckelstycke, som förklarar svensk lojalitet med FN och som förklarar vår beredvillighet att delta i denna av FN ledda operation. På s. 9 står det: ''Aktionen skall stå under FN:s politiska och strategiska ledning. Utskottet framhåller att insatsen av svensk trupp i en FN-operation ytterst skall ses som ett led i att politiskt uppställda mål uppnås och att parterna lever upp till de avtal som ingåtts inom FN:s ram.'' Detta är en förklaring av vår lojalitet och tilltro till FN:s förmåga. Fru talman! Jag skall ta mig friheten att yttra mig i en annan angelägenhet som är av stor betydelse för mig, även om detta ärende är mycket allvarligt. Det här är nämligen alldeles säkert sista gången som jag talar i denna kammare. Jag vill därför passa på tillfället att tacka för de elva år som har gått och tillönska riksdagen framgång i den viktiga rollen att övertyga våra medborgare om att politikerna är de som kan, vill och måste styra vårt samhälle.
Fru talman! Jag anhåller om replik för att tacka Nic Grönvall för hans insatser i utrikesutskottet och i riksdagen. Han har varit en stor tillgång för utskottet, och jag önskar honom all lycka i hans framtida viktiga arbete.

Fru talman! Även jag vill säga tack till Nic Grönvall. Jag kommer att sakna en göteborgsk kollega. Jag är speciellt glad över att han i sitt sista anförande betonade det fredliga uppbyggandet av Jugoslavien. Det är naturligtvis det som är det centrala. I detta betänkande behandlas frågan om svenska truppers deltagande för att säkerställa fred i f.d. Jugoslavien. Trots förkortad motionstid och en snabb behandling i utskottet har vi i utskottet kunnat enas om ett medgivande till regeringen att ställa en styrka till FN:s förfogande, om en sådan förfrågan kommer från FN, dock med avsevärda inskränkningar i uppgifterna och i möjligheterna att använda våld. I en motion U29 har Hans Göran Franck och jag ställt oss bakom en fredsbevarande styrka, men vi accepterar inte att mandatet innehåller element av s.k. fredsframtvingande karaktär som ennebär att våld får brukas. Vi menar att vad f.d. Jugoslavien behöver är förhandling, fred, försoning, flyktinghjälp och andra FN-insatser. Det behövs en avmilitarisering och inte en ökad militarisering. I f.d. Jugoslavien krävs en massiv FN-insats av såväl militär som civilpolis och förhandlare för fredsbevarande åtgärder. Vapenvilan måste inte enbart följas av övervakning utan också av att de fredsskapande och fredsbyggande åtgärderna samtidigt sätts in och att fredsplanen omsätts i praktiken lokalt. Konflikterna i f.d. Jugoslavien kan inte avskräckas, och militära motåtgärder eller ordningshållande riskerar att skapa vida större problem. Av alla de misstag som har begåtts i Jugoslavien finns mycket att lära för framtiden, först och främst att konflikter skall hanteras på olika nivåer genom konfliktanalys, krigsriskutvärdering och tidig förvarning, innan konflikterna övergår i våld. Om detta inte lyckas i tid måste man i nästa steg sätta in olika civila och militära fredsbevaranda åtgärder, såsom vapenvila, buffertzonarrangemang, fredszoner och samtidig avväpning av samtliga parter. För att fredsbevarande åtgärder skall vara effektiva krävs det att de samtidigt kombineras med fredsskapande åtgärder av olika slag, t.ex. föhandling, medling, skiljedom, utväxlande av fångar och fredsbyggande åtgärder, dvs. försoning, gemensamma utvecklingsprojekt samt skapande av nya strukturer som tar bort orsakerna till våldet och samtidigt fungerar förebyggande mot nya krig i framtiden. Detta har med viss framgång under en tid tillämpats i liten skala i västra Slavonien i Kroatien. Men det har inte fullföljts, och det har inte satsats helt och fullt. Detta vårt synsätt har utskottet ställt sig bakom. Utskottet framhåller att det internationella samfundet måste utveckla starkare instrument för att förebygga konflikter och främja, skapa och säkra en varaktig fred. Utskottet slår fast att det för att fredsbevarande åtgärder skall vara effektiva krävs att de kombineras med fredsskapande och fredsbyggande åtgärder, dvs. att man skapar nya strukturer som tar bort orsakerna till våldet och samtidigt fungerar förebyggande mot nya krig i framtiden. Krig löser naturligtvis inga konflikter. Det finns ingen militär lösning på Jugoslavienkonflikten, endast en politisk. I Bosnien-Hercegovina, Jugoslavien finns det ett civilt samhälle som inte önskar denna konflikt. Fredstanken är stark och utbredd i alla republikerna. Politiken måste enligt vår mening formas efter dem som vill fred och nationell uppbyggnad, inte efter frigruppers agerande. Det är enligt vår mening rätt och riktigt att Sverige ställer upp för att skydda civilbefolkningen och försöker att stoppa våldet och bidra till en varaktig fred i Jugoslavien. Sverige har en långvarig tradition att ställa upp för FN, genom att ställa fredsbevarande styrkor till förfogande. Vi har inga invändningar mot en fredsbevarande styrka om upp till 1 000 personer, om FN gör en sådan framställan. Denna styrka bör, som jag sade tidigare, ha ett mandat avseende fredsbevarande uppgifter, med rätt att försvara sig själv och skyddade zoner och att freda civilbefolkningen och transporter. Av den föredragning som överbefälhavaren har haft för utskottet framgick att de här uppgifterna redan ingår i de s.k. Rules of Engagement och tillämpas av FN på platsen, bl.a. av Canada och Philip Morillon, och att Sverige har för avsikt att arbeta på samma sätt. Vi accepterar inte att mandatet innehåller element av s.k. fredsframtvingande karaktär, där bruk av våld tillåts. Enligt propositionen skulle den svenska styrkan ha förmåga att försvara sig vid ett ev. angrepp och ha resurser för att försvara andra. Truppen skulle enligt propositionen kunna verkställa beslut, även om väpnade grupper skulle motsätta sig detta, och förses med bättre fordon, tyngre vapen och mer omfattande utrustning. Sverige skulle med andra ord vara mer påvlig än Påven själv. Innan FN:s generalsekreterare har framfört en begäran om svensk medverkan begär alltså regeringen en fullmakt av riksdagen att frångå traditionell svensk fredsbevarande politik och få rätt att använda vapenmakt, därmed öppnas det för svensk militärt engagemang i f.d. Jugoslavien. På ganska lösa grunder skulle Sverige härigenom kunna dras in i ett långvarigt militärt träsk på Balkan. Vad skulle bli konsekvenserna för FN:s fredsbevarande styrkor om de på sina håll i f.d. Jugoslavien skulle äga rätt att ''försvara andra'' genom att ta ställning för en av parterna i konflikten, men på andra håll enbart ha fredsbevarande uppgifter? Vem kan skilja på de olika blå baskrarna? Och vad kommer de andra parterna i konflikten att göra om FN:s styrkor ställer sig på en sida av konflikten? Är inte risken uppenbar att militära insatser undanröjer möjligheterna till det försoningsarbete som måste till? Betyder övergången från självförsvar till rätten att aktivt använda våld att de fredsbevarande styrkornas tid är över? Dessa frågor fanns det all anledning att ställa sig. Utskottet har på ett föredömligt sätt klart snävat in och definierat mandatet för den svenska styrkan och säger att mandatet för en dylik operation kan innefatta försvar av skyddade zoner samt fredande av civilbefolkning, transporter och egen personal liksom gränsövervakning. Vidare säger utskottet att aktionen huvudsakligen skall ha karaktären av fredsbevarande, dvs. den skall genomföras med inget eller minimalt användande av våld. Dock kan det mandat som FN:s säkerhetsråd fastställer och de regler som operationens befälhavare utarbetar löpande på säkerhetsrådets mandat, s.k. Rules of Engagement, innebära åtgärder som går utöver de strikt fredsbevarande. Det kan då, i tillägg till bruk av våld i självförsvar, handla om våld för att skydda civilbefolkningen eller för att förhindra brott mot överenskommelser eller kränkningar av fredade områden. Utskottet anför vidare att under Kongokrisen framfördes från svensk sida i FN:s generalförsamling att deltagarna i FN-operationen inte skulle ta initiativ till våldsanvändning. Utskottet anser att denna uppfattning är av central betydelse och bör gälla också i samband med en eventuell svensk insats i f.d. Jugoslavien. fredsframtvingande momenten helt är borttagna ur utskottets ställningstagande, står i överensstämmelse med den motion som Hans Göran Franck och jag har lagt fram och är för oss helt godtagbar. Däremot kan vi inte acceptera att regeringen inte finansierar verksamheten utan skjuter finansieringen framför sig. Regeringen bör enligt vår uppfattning återkomma med ett konkret förslag till finansiering av en eventuell insats. Jag yrkar bifall till reservationen och i övrigt bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Det är glädjande att ett enhälligt utskott står bakom betänkandet i dess huvuddel och i den del som avser mandatet. De tolkningar som Maj Britt Theorin här har framfört överensstämmer inte helt med mina. Jag vill inte gå in i detalj, men jag kan väl bara anmäla att vi kan ha olika uppfattningar om hur man skall läsa betänkandet.
Fru talman! Jag har tagit mig friheten att läsa högt ur utskottets betänkande. Jag har således inte gjort några fria tolkningar. Utskottet har alldeles otvetydigt tagit bort orden ''fredsframtvingande moment'' och skrivit fast att det gäller de fredsbevarande uppgifterna. Precis som jag sade finns det vissa rättigheter att gå, som man säger, utöver för att skydda civilbefolkning och transporter. Dessa uppgifter är helt okej och har aldrig ifrågasatts av någon. Skyddade zoner, skyddad civilbefolkning och transporter ingår, som jag ser det, i den uppgift som Sverige kan ha. Men som sagt, jag har alltså läst högt ur utskottets betänkande och noterar att detta är mycket positivt.
Fru talman! Jag står bakom de avsnitt i betänkandet som Maj Britt Theorin har läst upp. Jag står även bakom övriga avsnitt.
Fru talman! Det finns alltid en risk för att långvariga konflikter med utdraget våld hotar att döva vår oro och våra samveten. Debatten om det som sker i Bosnien har varit intensiv under en längre period. Men rapporterna därifrån trängs nu allt oftare undan från tidningarnas förstasidor av andra, även mindre allvarliga, händelser. Att så sker är inget ovanligt. Detta följer snarare ett normalt mönster. Det är därför viktigt att vi som är politiskt ansvariga ännu intensivare söker finna framkomliga vägar för att förhindra en utvidgning av striderna och försöka övervaka ingångna fredsavtal och lindra nöden för den hårt drabbade befolkningen. Hela världssamfundet måste reagera både tydligt och skarpt på de övergrepp som sker i det forna Jugoslavien. Det gäller inte bara i Bosnien Hercegovina. Under konfliktens hela händelseförlopp har det funnits en tendens till att världssamfundet har reagerat ett moment försent. Världssamfundet har inte haft några större problem med de politiska gesterna, såsom erkännanden av nya stater. När man däremot sedan skall försvara den internationella freden med dessa nybildade stater har den politiska förmågan inte alltid funnits där. Över huvud taget har det internationella samfundets svar på konflikten varit pinsamt. Det handlar inte bara om ett alltför sent agerande som skett på ad hoc-basis. Det handlar också om en oklar ansvarsfördelning mellan stater i det internationella samfundet och mellan internationella organ. Därför är det viktigt att världssamfundet nu redan på ett tidigt stadium garderar sig för olika utvecklingsscenarier i Makedonien och på sikt också i Kosovo. I annat fall finns det en risk att krigshärdarna flyttas runt och att FN och ESK kommer att fortsätta att reagera på våld först när det har blivit tillräckligt omfattande och tillräckligt rått. Ju senare världssamfundet ingriper, desto större blir risken att man måste använda våld för att ställa situationen till rätta. Det är ingen sund utveckling för FN. Diplomati och konfliktlösande insatser måste sättas in tidigt. Vad som än händer i framtiden måste en varaktig fred bygga på försoning mellan de olika folken. Fru talman! Fred i det forna Jugoslavien får inte skapas på segrarens villkor. Budskapet att våldsanvändning och aggression lönar sig i det internationella umgänget får inte sprida sig. Det är också skäl som vi från Centerns sida vill anföra till förmån för nu föreslagna insatser. Det finns en gräns då det meningslösa dödandet har blivit så utbrett att en viss våldsanvändning, även från FN:s sida, måste kunna tas till för att stoppa en vidare och än värre utbredning av det meningslösa våldet som nu äger rum. Det finns en stor risk för att våldet skall sprida sig. Vi tror att närvaron av FN som en oberoende part bidrar till att sänka den allmänna krigs och kristemperaturen. När inga andra medel hjälper måste också fredsframtvingande insatser användas för att hindra att våldet får en vidare spridning. I allra sista hand är det också möjligt att enligt FN peace enforcement. En sådan insats måste vara begränsad i tiden och den skall ha ett klart uttalat mål med väldefinierade och operativt genomförbara mål. I ett sådant läge måste alla medlemmar i världssamfundet ställa upp på en insats efter förmåga. Det är den grundläggande delen av tanken om kollektiv säkerhet. Om FN insatserna var en kaka ur vilken man kunde plocka de finaste russinen skulle själva grundtanken ryckas undan. Däremot är det självklart att varje land skall bidra efter förmåga. Den svenska solidariska inställningen till FN är faktiskt inte samma sak som dumdristighet. För bara några veckor sedan såg läget ljust när det gällde Vance--Owen-planens undertecknande. Men redan när det bosnisk-serbiska parlamentet beslutade att överlämna godkännandet av fredsplanen till en folkomröstning stod det klart att planen trots påtryckningar var förkastad. I diskussionen om regeringens proposition måste vi vara medvetna om att många resonemang också härrör sig från den tid då Vance--Owen-planen var högaktuell. I genomförandet var det då fullt realistiskt att räkna med truppinsatser på mer än 75 000 man totalt. Eftersom det fanns klara fredslinjer och en fredsplan i botten att utgå från så kunde också grunden i ett sådant engagemang vara fredsbevarande. Det är inte längre det mest realistiska alternativet. Det är självklart att en svensk insats i Bosnien Hercegovina skall vara anpassad efter vår särskilda tradition och kompetens. Det svenska beslutet att föreslå en skyttebataljon såsom en FN-styrka i syfte att bl.a. hjälpa till och bevaka sex stycken skyddade fredszoner är i huvudsak ett beslut i enighet, vilket är glädjande. Jag vill emellertid uttrycka en viss tveksamhet till om det antal FN-soldater man har tänkt sig kommer att räcka för att upprätthålla dessa fredszoner. I propositionen begärs ett särskilt bemyndigande för att väpnade styrkor skall kunna sättas in i Bosnien-Hercegovina, om en begäran om detta kommer från FN. Regeringen har redan gjort bedömningen att regeringsformen kräver ett sådant bemyndigande, och utskottet har konstaterat att Utrikesnämnden kan göra en ny bedömning om en urtima riksdag i så fall behöver inkallas. Jag har stort förtroende för att regeringen gör grannlaga bedömningar, där all militär och diplomatisk expertis används innan besluten framläggs för Utrikesnämnden. Genom att beslutet skall bekräftas i Utrikesnämnden ges ytterligare en viktig dimension. Det innebär att oppositionen får möjlighet att avgöra om en urtima riksdag också skall inkallas. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! I allt resonerande om FN och FN:s insatser får vi inte glömma att FN:s huvuduppgift sedan organisationen skapades är att säkra freden i världen. Tyvärr har FN som internationell fredsfaktor inte alltid haft den önskvärda tyngden och kraften. Orsaken till det känner vi väl till. I det kalla kriget ställdes stormakterna mot varandra och lamslog på så sätt säkerhetsrådets möjligheter att agera på ett effektivt sätt. Under kalla kriget kontrollerade och bevakade supermakterna bl.a. sina egna intressezoner. Nu är det meningen att FN-stadgan skall förverkligas, och säkerhetsrådet, framför allt dess fem permanenta medlemmar, skall, som det var tänkt ursprungligen, kollektivt enas om hur de skall främja och bevara freden i världen. Med andra ord, först när kalla kriget upphörde och världsordningen övergick från att vara bipolär till att bli multipolär har FN fått förnyad kraft. Plöstligt har insikten om det internationella ömsesidiga beroendet ökat explosionsartat. Det har förenat länderna i en ödesgemenskap. Jämfört med föregångaren, Nationernas förbund, har ändå Förenta nationerna varit en lyckad satsning. FN har lyckats med att genomföra ett antal uppgifter, som avkolonialiseringen och fokuseringen av mänskliga rättigheter, för att bara nämna något. Men nu är det och stundar det andra tider. Världen är inte längre uppdelad i supermakternas intressezoner, där konflikter kan hållas nere på ett artificiellt sätt, såsom konflikter i det gamla Sovjetunionen hölls nere med metoden söndra och härska. Situationen har blivit annorlunda. Från att tidigare ha hanterat terrorbalansen toppas nu FN:s dagordning av främjandet av fred, demokrati och marknadsekonomi. Och när nu säkerhetsrådet inte lamslås av vetorätten, måste FN leva upp till sitt stora ansvar och göra bruk av sina vida befogenheter när världsfreden hotas. Här kommer också Sverige med i bilden. Fru talman! När Kuwaitkrisen inträffade och åtgärdades var det första gången som FN verkligen fungerade som det skulle. FN stod inför ett tydligt angrepp från ett medlemsland på ett annat och satte in resurser för att hantera den situationen. Priset var högt, men signalen var entydig -- totalitära fasoner och angrepp på ett suveränt land accepteras inte. Sedan dess har världssamfundet konfronterats med en rad komplicerade konflikter, där inbördeskrig varit dominerande inslag. Kambodja och Afrikas horn är bara ett par exempel. Till de konflikterna hör också den som håller på att ödelägga det som tidigare var Jugoslavien. Precis som på annat håll är även där det mänskliga lidandet oerhört stort. Men utöver det har denna konflikt och hur den hanteras stora konsekvenser för framtiden. Detta är en fråga om trovärdighet. Om inte kriget upphör och om bosnierna blir föremål för en sista och avgörande etnisk rensning går de västerländska demokratiernas förtroendekapital nästan helt förlorat. För det första tappar begreppet folkrätt allt innehåll. För det andra upplever de arabiska länderna att vi använder dubbelmoralisk bokföring. Illdåd av muslimer skall straffas, medan illgärningar av judar och kristna skall förringas. För det tredje får totalitära krafter inom Restjugoslavien och det gamla Sovjet signaler om att sådana krafter, dvs. totalitära, kan agera ostraffat. Fru talman! Bosnien är ett land som erkänts av de flesta västeuropeiska länderna, men det har övergivits, så att maktrusiga krigsherrar kan massakrera folket och stycka upp landet. I konsekvensens namn undrar jag därför vem i världen som kommer att lyssna på oss i Västeuropa, när vi börjar tala om suveränitet och gränsers okränkbarhet igen. Att vi nu här i kammaren beslutar oss för att tillsammans med andra länder ställa trupp till FN:s förfogande för en fredssäkerställande insats i Jugoslavien är ett minimum och en moralisk plikt gentemot det folk som förblöder med risk intill utrotning. Operationer som syftar till att säkerställa fredszoner åt bosnier, och därmed visa serber men även kroater att FN inte ämnar sitta och tiga still, är inte bara till för att stilla vårt samvete. Snarare skall FN-insatserna uppfattas som början på något långsiktigt, som inom en kort tid måste leda till en beständig lösning som gagnar alla inblandade, dvs. främst oss alla här i Europa. Men om inte en definitiv lösning finns på kriget i f.d. Jugoslavien kommer striderna obönhörligen att återupptas. Skyddszoner kan bara vara en temporär lösning. Som ett exempel kan nämnas att skyddszoner som permanentas snabbt övergår till att bli baser för gerillaverksamhet. Gazaremsan och Jordanbanken är exempel på vad som i så fall skulle kunna hända i framtiden. Men att passivt låta Bosnien förintas är omänskligt och inhumant och definitivt ingen lösning. Det är att ge upp. Enligt min uppfattning är de planerade insatserna egentligen väl sent ute, kanske för sent. FN borde ha handlat på samma kraftfulla sätt som när det gällde Kuwaitkrisen.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

Fru talman! Hur kommer det sig att det alltid går att få fram pengar för att ''säkerställa fred'' med vapen men att budgetläget gör det omöjligt att finna pengar för fred utan vapen? Hela riksdagen tycks överens om att över 600 miljoner kronor skall få användas till tungt beväpnade soldater, som är beredda att strida i f.d. Jugoslavien. Det enda man är oense om är från vilket konto pengarna skall tas. Sverige har förbundit sig att ställa upp på det FN begär av oss, det är riktigt. Men hittills har FN inte begärt att vi skall delta i strider. Nu är vi tydligen så intresserade att vi har tagit förhandskontakter om en skyttebataljon, och här i riksdagen går vi händelserna i förväg och skall besluta innan FN kräver det av oss. Länder som är vana att föra krig tvekar att ge sig in i striderna i f.d. Jugoslavien. Vi måste framstå som mycket aningslösa. I propositionen framställs det som en fråga om insatser för att säkerställa freden. Men det är endast militära lösningar som föreslås. Det är begripligt att upprördheten över de vidrigheter som vi bevittnar i TV får oss att kräva ett stopp. Frågan är bara hur detta kan åstadkommas. Man ser på TV banditer skjuta och tänker sig att det är enkelt att ta ifrån dem vapnen. Men det är dess värre inte FN som bestämmer hur de skjutgalna krigsherrarna skall reagera om FN börjar delta i striderna. Risken är överhängande att insatsen övergår i krig mellan FN och - ja, vem? Serber, kroater eller kanske muslimer? Sverige har länge verkat för fred och försoning utan våld. Också detta innebär att utsätta sig för risker. T.ex. Räddningsverkets personal gör heroiska insatser för humanitärt bistånd i Bosnien. Det är alltså inte de ökade riskerna jag främst tänker på när jag inte vill att vi skall sända tungt beväpnade trupper till f.d. Jugoslavien. Jag anser att Sverige inte skall bryta sin sekelgamla tradition genom att börja föra krig. Jag menar att vi ännu inte uttömt våra möjligheter att göra insatser för freden på andra sätt. Vi bör satsa lika stora summor på att mobilisera alla goda krafter för försoning. Som ordförande i ESK måste vi bli mer uppfinningsrika än att bara tänka i militära aktioner, sanktioner eller övervakning och traditionella diplomatiska överläggningar. Pierre Schori framförde nyss en del goda idéer om hur vi skulle kunna stödja fredskrafterna i det f.d. Jugoslavien, men han verkar inte veta att vi som ordförande i ESK har mandat att bland ESK:s medlemmar, dvs. alla europeiska stater, USA och Canada, mobilisera resurser för detta. ESK:s presidium, den s.k. trojkan, gav ut ett pressmeddelande om f.d. Jugoslavien efter sitt möte i Stockholm den 1 juni. Det verkar närmast slentrianmässigt. Var finns uppfinningsrikedomen och kreativiteten? ESK har ju mandat att engagera alla goda krafter i sina 52 medlemsstater: forskare, institutioner och organisationer för fred och konfliktlösning, idealistiska företagare och finansiärer, frivilligrörelser och enskilda individer. Varför inte engagera också några av dem som flytt till olika länder i Europa? Av dessa måste ju många längta efter att konflikterna löses, så att de får återvända. I Sverige demonstrerar nu grupper av flyktingar från f.d. Jugoslavien för fred. Vilket gensvar får de? Hur brukar vi deras kompetens och goda vilja? Varför stödjer man inte konkret och praktiskt de krafter i f.d. Jugoslavien som vill fred och försoning och som vägrar acceptera att man skall dela upp sig i etniska grupper? Varför satsas inte miljoner på den fria press och radio som finns kvar? Varför utövar man inte kraftfulla påtryckningar för att hjälpa oppositionsledaren Draskovic och president Cosic i Serbien, som vill arbeta för fred? Uttalandet från UD är närmast ett beklagande konstaterande. Det räcker inte från ordföranden i ESK. Varför bjuder man inte in till internationella konferenser kring den värdefulla delen av den kultur människorna i f.d. Jugoslavien byggt upp under historiens gång? Varför söker man inte visa en väg till fredlig samexistens, som EG gjorde efter andra världskriget, med gemensamt återuppbyggnadsarbete, fria handelsförbindelser med Västeuropa, som kunde locka mer än de bisarra tankarna på ''etniskt rena'' nationer? Har EG glömt sin lyckosamma begynnelse? Det behövs en ''brainstorm'' på UD, hos ESK:s ordförande. Det behövs en arbetsgrupp där man anlitar nytänkande krafter med en annan sorts kompetens än den man vanligen finner i diplomatiska kretsar. UD måste anlita folkrörelsemänniskor, som har kunskap om många konstruktiva idéer i ESK-staterna som kunde förverkligas om det fanns pengar och någon som samordnade projekten. ESK har redan mandat för detta. Det räcker inte med allmänna uppmaningar i form av uttalanden till regeringarna. Man måste ta direkt kontakt med de organisationer och personer som kunde bli konfliktläkande och återuppbyggande krafter i f.d. Jugoslavien. Fru talman! I yrkande 1 i min motion U28 har jag föreslagit att regeringen som ordförande i ESK skall ta initiativ till utökade konfliktläkande insatser. Utskottet talar om vikten av att utveckla starkare instrument för att förebygga konflikter. Jag anser att det i första hand är väsentligt att använda de instrument man redan har, och jag yrkar bifall till punkt 1 i min motion. I det andra yrkandet i samma motion föreslår jag att riksdagen inte skall ge fullmakt till regeringen att besluta om att skicka en stridande trupp till f.d. Jugoslavien. Om FN skulle begära det av oss, får riksdagen inkallas till urtima möte. Det är ett oerhört steg och bör bli föremål för en ordentlig genomlysning före beslut. Fru talman! Jag yrkar bifall också till punkt 2 i min motion U28.

Fru talman! Jag besökte i november 1991 UD Mustafa Cengic. Vi besökte kabinettssekreteraren, och redan då varnade vi för det kommande kriget i Bosnien. Någon reaktion förmärktes ej den gången. I dag är reaktionen tack och lov en annan. Dag efter dag har döden i Bosnien dokumenterats mer eller mindre i detalj. Sarajevo har träffats av 800 000 granater. 80 000 barn har blivit fångar i staden, vilket gör den till världens största barnfängelse. 5 000 av dem har dödats eller dött indirekt av kriget. För de övriga återstår hunger och långsam död, om inget snabbt görs. För 50 år sedan plågades judar på det sättet. Nu är det muslimernas tur. Minns någon Auschwitz? Kommer någon egentligen ihåg Anne Frank? Ja visst, alla minns vi, och på grund av den hågkomsten har vi fått för oss att allt noggrant måste dokumenteras så att en skamfylld historia aldrig skall kunna upprepas. Likafullt är den här igen. De generationer som i skolan har läst om koncentrationsläger och dödsfabriker -- generationer vilkas föräldrar har svurit på att det aldrig skulle hända igen, åtminstone inte i Europa, just på grund av den levande hågkomsten av det förflutna -- är de generationer som nu utkämpar detta krig. Det är dessa generationer som alltför länge har övergivit bosnierna. Nu, liksom tidigare, är jag övertygad om att kriget i Bosnien kan komma att spridas till hela Europa. Min övertygelse härrör inte från någon profetia, utan den grundar sig på kalla, hårda fakta i den process som pågår i världen, vilken jag har försökt att noga följa under de senaste åren. Man behöver inte vara politiker för att förstå vad det är som pågår i Europa och världen i dag. Utrotningskriget i Bosnien är inte bara riktat mot bosniska s.k. muslimer. Dagens bilder från Bosnien kan vara framtida bilder av Europa. Hade ansvariga svenska politiker varit bättre informerade om den verkliga bakgrunden till kriget i Bosnien samt de verkliga planerna med kriget, hade nog inställningen tidigare varit en helt annan. Alla hade med all säkerhet protesterat tidigare, men bättre sent än aldrig. Mandatet för den svenska styrkan är, vad jag har kunnat läsa ut av betänkandet, väl definierat och bra. Utrikesutskottet har gjort ett bra och gott arbete. Nu gäller det genomförandet. Den svenska styrkan behöver allt stöd den kan få i sina svåra uppgifter. Därför har jag ändrat min inställning sedan tidigare och yrkar bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Låt mig för protokollets skull påtala, med anledning av vad som nu har sagts av två företrädare för regeringen, att enigheten när det gällde att erkänna Kroatien inte var så överväldigande som det ges intryck av. Vi krävde i Utrikesnämnden försäkringar om att Kroatien skulle följa ESK-stadgan -- respekt för minoriteter och respekt för gällande gränser. På det fick vi egentligen bara ett svar om förhoppningar och förväntningar. Så det fanns en nyansskillnad där mellan hur en eventuell socialdemokratisk regering skulle ha hanterat frågan och hur den borgerliga regeringen hanterade den. Nu har erkännandet skett, och det är inte så mycket att bråka om i det här sammanhanget, men jag vill ändå göra denna markering. Sedan hörde jag Göran Lennmarker säga att sanktionerna också är till stöd för oppositionen i Serbien. Det är de faktiskt inte. En tragisk bieffekt av nödvändiga sanktioner mot Serbien är att oppositionen inte alls gagnas av detta, utan de oppositionella anklagas för att vara förrädare när de stöder sanktionerna. Milosevic säger till oppositionen: Men se, FN tillämpar inte sanktioner mot Kroatien, bara mot oss! Så oppositionen i Serbien gagnas inte av sanktionerna. Detta bara som en sakupplysning.

Fru talman! Inte sedan flera generationer tillbaka har svenska soldater skickats ut i direkta krigshandlingar, låt vara att det nu sker i fredsframtvingande syfte. Men vilka krigshandlingar är inte fredsframtvingande? Vi vet hur många soldater vi kommer att skicka ut, men vi vet inte hur många som kommer hem. Den FN-insats som nu aktualiseras är av en helt annan dimension än de som Sverige hittills har deltagit i. För första gången sker en FN-insats med stöd av artikel 42 i FN-stadgan. Det innebär att i fredsframtvingande syfte tillåts och förväntas vapeninsatser i en omfattning som går långt utöver det som medges enligt den hittills åberopade artikel 43 i FN-stadgan. Riskerna för förluster i stupade, sårade och tillfångatagna är därför denna gång av en helt annat dimension än vi varit vana vid. I propositionen talas endast om ''skadefall''. Det är högst osannolikt att våra förluster begränsas till Det talas vidare om ''väpnade grupper''. Dess värre rör det sig om tungt beväpnade arméförband med pansar, som våra soldater möter i sina splitterskyddade pansarbandvagnar 302. Enligt propositionen behövs en truppstyrka om Enligt ett telegram i går från TT-Reuter beräknar militären att 40 000 soldater behövs. Det är en avsevärd skillnad! Dessutom meddelades i går att Storbritannien och Frankrike vägrar skicka fler än de 9 000 som redan finns i Bosnien. USA vill över huvud taget inte skicka marktrupp, och det har även Tyskland tidigare meddelat att man inte heller är villig att skicka. ÖB har i Sydsvenska Dagbladet den 30 maj uttalat: Om mandatet är tydligt och definierar ett klart politiskt mål motverkas förvirring och orediga ansvarsförhållanden. Det mandat som riksdagen nu ger till regeringen är enligt min mening allt annat än tydligt. Således konstaterar utskottet: Aktionen skall genomföras med inget eller minimalt våld. Dock kan det utöver våld för självförsvar handla om våld för att skydda civilbefolkning och våld för att förhindra brott mot överenskommelser eller kränkningar av fredade områden. Ett mandat som detta kan och kommer att tolkas på ett sätt som är omöjligt att i dag förutse, omöjligt därför att riksdagen har tvingats att formulera sitt mandat utifrån antaganden om övriga FN-nationers agerande. Sådana antaganden är inte annat än rena gissningar. Vi har för övrigt redan hört här i kammaren hur det utbröt en liten tolkningstvist mellan Maj Britt Theorin och Daniel Tarschys. Som jag inledningsvis framhöll har inga stormakter med krigserfarenhet förklarat sig beredda att skicka ytterligare trupper till f.d. Jugoslavien. Hur ställer sig våra nordiska grannländer, som vi brukar rådgöra med i frågor som denna? Jugoslavien kan inte överblickas i dag. En sannolikt totalt oförberedd allmänhet kommer att reagera starkt om den ställs inför åsynen av hemtransporterade krigsoffer. Genom att riksdagen tar det fulla och slutliga ansvaret för ett eventuellt beslut att sända trupp, har den understrukit beslutets allvar. Därigenom förbereds kanske i någon mån allmänheten på vad som komma kan. Det mandat som regeringen avses få i dag är enligt min mening så luddigt och motsägelsefullt att det inte rimligtvis kan vägleda regeringen i ett beslut av denna dignitet. Förändringarna i det militära och politiska läget i f.d. Jugoslavien sker så snabbt att utskottets beslutsunderlag redan är föråldrat. Därför förefaller det mig uppenbart att utvecklingen kommer att kräva att riksdagen själv tvingas fatta det avgörande och slutliga beslutet oavsett tidpunkten. Jag har därför inget yrkande.

Fru talman! Jag är angelägen att med anledning av det som Björn von der Esch nu sade göra några påpekanden. Vi vet och har fört in i utskottsbetänkandet det som jag i mitt tidigare anförande påpekade såsom en nyckelmening, nämligen att aktionen står under FN:s politiska och strategiska ledning. En markering av att denna insats som riksdagen nu lämnar regeringen fullmakt att möjligen besluta om, skall gälla under den regim som FN utvecklar. I betänkandet har utskottet vidare påpekat att det mandat som FN tilldelar de fredsbevarande, fredsskapande och fredsframtvingande aktionerna står under kontroll av en utvecklad s.k. rules of procedure, rules of engagement, som ständigt är under bevakning och kontroll av folkrättsexperter. Jag vill göra gällande att situationen sådan som den föreligger i dag kommer att vara precis likadan den dag då möjligen Björn von der Esch önskar att riksdagen skall inkallas för att fatta beslut. Såsom många talare har framhållit är situationen i Jugoslavien så dynamisk och så tragiskt snabb att man inte kan vänta sig annat än att mandatet alltid måste hållas i breda och beskrivande termer. Och det sista ansvaret ligger hos FN. Det är ett beslut som vi i dag avser att fatta som fullmakt för regeringen. Det kan varken bli bättre eller sämre av att en urtima riksdag vid en senare tidpunkt kallas att fatta samma beslut.

Fru talman! Jag vill bara säga att det är skillnad mellan denna operation och tidigare. Konsekvenserna av detta är svenska folket helt oförberett på. Jag menar att om riksdagen fattar detta beslut ger det kanske svenska folket en bild av hur ödesdigert beslutet i sig är. Jag kan inte se att sommarsemestrar för riksdagen nödvändigtvis skulle lägga hinder i vägen för detta. Sedan får väl framtiden utvisa om det mandat som nu framgår av utskottsskrivningen är snävt eller om det är lätt att tolka.

Fru talman! När muren föll för tre och ett halvt år sedan, och när de kommunistiska diktaturerna i öst föll som på ett radband, visste euforin i Europa inga gränser. Fred, frihet och demokrati hade kommit för att stanna. Lyckoruset var bedövande. I dag förefaller Europa vara alldeles groggy. Man vill inte se eller förstå vad som händer. Folkmordet i det forna Jugoslavien tycks paralysera oss människor eller få oss att likt strutsen sticka huvudet i sanden. Då skall det hotfulla säkert försvinna av sig självt. Det är så svårt att ta ställning, sägs det. Man vet inte på vems sida man skall ställa sig -- alla parter tycks ju göra sig skyldiga till de grövsta illdåd. Kan man ingripa utan att ta ställning mot någon viss sida?

Och de är många, även i krigets Bosnien. I Sarajevo har muslimer, kroater och serber, som alla främst har sett sig som Sarajevobor, kämpat sida vid sida för att försvara sin stad mot den serbiska milisen uppe i bergen. TV-bilden av de två älskande ungdomarna -- han serb, hon muslim -- omfamnande varandra i ingenmansland sedan de dödats av krypskyttar på väg bort från hatet, bort till en framtid där de skulle kunna leva tillsammans, borde vara svar nog till alla som säger att det är så svårt att ta ställning. Bosnien och tagit sin tillflykt i flyktingläger i Kroatien, och som i en del fall sökt sig vidare, även till vårt land, har inte bara flytt våldet och risken för att dö. De har också flytt undan att behöva tvingas till våld mot sina vänner och grannar, bara för att de är serber eller kroater. Fru talman! Nästan alla de otaliga rapporter som kommer från städer och byar som plågats av våldet, visar att terrorn inte startat bland de boende utan provocerats fram av terrordåd från tillresta extremister. Det civila samhället fanns också i Bosnien, och det finns fortfarande hos tiotusentals människor, som fortfarande söker leva ett värdigt liv i den hatets och terrorns spiral som tvingar allt fler människor att bli fiender. Fortfarande förra hösten kunde fredsoppositionen i Belgrad samla tiotusentals serbiska demonstranter på gatorna i den serbiska huvudstaden i demonstrationer mot den serbiska terrorn i Bosnien och mot den egna statsledningen. Allt fler har nu i hopplöshet givit sig av från sitt hemland. Men ändå, sedan omvärlden återigen i sin handlingsförlamning förrått dem som tagit risken att satsa på fred, samlades förra veckan på nytt flera tusen demonstranter utanför parlamentet i Belgrad. Demonstrationen slogs ned med all tänkbar brutalitet av Milosevics polis. I Belgrad, den serbiska huvudstaden, har det hela tiden funnits en isolerad men modig fredsopposition, isolerad inte bara från sina landsmän, som matats med Milosevics propaganda via den statliga TV-kanalen -- den enda som når ut i alla serbiska vardagsrum -- utan också alltmer isolerad från en omvärld som tycks göra allt fel. I fredagens Le Monde fanns en helsida med kommentarer av ledande intellektuella i Belgrad, som alla hade det gemensamt att de uppfattade den av USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike och Spanien antagna Washingtonplanen som en entydig och slutlig kapitulation inför de mörkaste krafterna bland serber och kroater. Kan det verkligen vara så svårt att ta ställning? Fru talman! Vapen löser inga problem. Vapen lägger ingen grund för en framtida fredlig samlevnad. För det krävs ett långsiktigt och tålmodigt rekonstruktions och försoningsarbete. Men det arbetet kan inte komma i gång förrän våldet och striderna bringats till ett stopp. Och det kan inte ske på spillrorna av vad som återstår efter ett fullbordat folkmord. Det är därför omvärlden genom FN måste ta det oundvikliga beslutet att nu ingripa med all erforderlig militär kraft för att få slut på dödandet och sätta stopp för fortsatt våld. Det finns de som säger att man måste ha tålamod, att man måste tro att förnuftet skall segra. Varken tålamod eller förnuft satte stopp för Hitlers våldsvälde. Tålamod eller förnuft hade knappast förhindrat förintelsen. Tålamod och förnuft kan kanske leda till en anständig fredsuppgörelse i en avlägsen framtid. Men den återuppväcker varken ett utplånat folk eller en utplånad statsbildning. Internationella sanktioner ingår i arsenalen av fredsbevarande åtgärder, som alltid måste övervägas i alla konflikter. De kan vara ett effektivt medel att tvinga en diktator eller en regim på fall. Men de är inga universalmedel. De förutsätter att den våldsverkare de riktar sig emot inte ges tid att fullborda ett oåterkalleligt historiskt faktum. Ett folkmord kan aldrig göras ogjort -- inte ens om slaktarna ställs inför krigsförbrytardomstol. Rättvisa skipades måhända i Nürnberg. En månghundraårig judisk civilisation och kultur i Europas mitt var ändå utplånad -- för alltid. Fru talman! Man säger att vi inte får öka våldet i Bosnien. Civilbefolkningen kan bli lidande på ett militärt ingripande utifrån. Ett militärt ingripande skulle försvåra eller omöjliggöra det humanitära hjälparbetet. Kan våldet bli värre i Bosnien? Den etniska rensning som serber och kroater bedriver med samma målmedvetenhet tar sikte på att utplåna den bosniska staten, att fördriva den muslimska befolkningen och att förinta dem som inte frivilligt ger sig i väg. Våld och terror samt skändning och våldtäkt är systematiska medel att nå målet. Mer än hundra tusen barn, kvinnor och män har mördats. Ett par miljoner är på flykt. Det är detta som måste stoppas, inte att några av dem tar sig även till En solidaritet med de våldtagna och skändade kvinnorna i Bosnien, som inte går längre än till protestmöten i Europas huvudstäder, når inte fram. Solidaritet är inte detsamma som medlidande. Solidaritet är handling som kan kosta något. Är det humanitära hjälparbetet omvärldens moraliska alibi för handlingsoviljan? Europas stater slår sig för bröstet och visar vad vi gör för att hjälpa de utsatta, alltmedan slaktandet och fördrivningen fortgår. Jag har träffat mer än en hjälparbetare nere i det forna Jugoslavien som undrar om de risker de tar med sina liv som insats är vårt moraliska alibi. Visst varnar många militärer för ett militärt engagemang i det forna Jugoslavien. Men många hjälparbetare undrar resignerat varför omvärlden inte ingriper och sätter stopp för det fortsatta folkmordet. Fru talman! Att häva vapenembargot mot Bosnien Hercegovina skulle inte bidra till någon snabb fred. Det skulle säkert tvärtom öka omfattningen av striderna mellan de olika sidorna. Men om omvärlden inte kan förmå sig till att ingripa och stoppa dödandet, är ett fortsatt vapenembargo en moralisk omöjlighet. Ett vapenembargo som är helt verkningslöst mot serbiska och kroatiska mördare straffar endast offret. Ett FN-embargo mot Bosnien-Hercegovina, när FN kapitulerar för våldsverkarna, är en moralisk omöjlighet och måste i så fall hävas, så att de bosniska muslimerna åtminstone kan försvara sig själva när inte omvärlden kan eller vill. Att en stat utplånas, att ett folk fördrivs och slaktas tycks inte vara skäl nog för Europas demokratier att sätta stopp. Att skicka egna soldater att offras på främmande slagfält är för dyrt, när inte strategiska värden står på spel utan bara humanitära och folkrättsliga. Är inte Bosnien-Hercegovina värt ett militärt ingripande när det kalla kriget är över, kan vi alla vara övertygade om att detsamma gäller i minst lika hög grad för Estland eller Lettland, om utvecklingen skulle vända i en förskräcklig riktning i Ryssland igen. Fru talman! Skulle det inträffa att det blir aktuellt att med FN-trupp övervaka och säkerställa att en fred i Bosnien-Hercegovina kan etableras på åtminstone Vance--Owen-planens grund, skall vi i Sverige givetvis vara med och ställa oss solidariska gentemot FN. Jag ställer mig därför bakom de förslag som föreligger från regering och utrikesutskott. Jag är emellertid rädd för att de bara är ytterligare inslag i den långa rad av symbolhandlingar som vidtas för att ge sken av att omvärlden tar sitt ansvar inför kriget i Bosnien. Maj Britt Theorins inlägg i debatten tidigare i dag stärker mig i den tolkningen. Däremot instämmer jag i Margareta Viklunds anförande. Europa har mycket långt kvar till den kollektiva säkerhet som det nya Europa skulle byggas på. Kanske är vi tvärtom redan på väg bort.

Fru talman! För det första ber jag att till protokollet få antecknat att Pierre Schoris anmärkning, att Ny demokrati lämnade kammaren då han talade, är felaktig. Tre nydemokrater satt nämligen kvar. För det andra vill jag kommentera vad en del av föregående talare sagt. Det är lätt att stå här i talarstolen och skicka ut svensk trupp på främmande mark, när man själv inte åker dit eller skickar dit de egna sönerna. Det är en allmän kommentar. I en mängd parlament har man ju när det gäller en mängd krig skickat ut folk, medan man själv suttit tryggt i hemlandet -- i det här fallet blir det alltså fråga om Sverige. Nu till ämnet. Det här är min hedersvakt, sade Dag Hammarskjöld till Mo se Tshombe och pekade på den karska svenska FN-styrka som följde med honom och som just då klev av flygplanen på Det var just i Kongo som svensk fredsskapande eller -- om man vill uttrycka sig så -- fredsframtvingande trupp användes senaste gången. Värdet av den här operationen var ganska tveksamt. 240 svenska soldater deltog, av totalt 3 000 man i FN-trupper. Den gången var de svenska förlusterna tack och lov blygsamma, om man bortser från att överbefälhavaren för operationen, generalsekreteraren i FN Dag Hammarskjöld, dog. Efter ett tag var de här soldaterna inte så karska. Själv råkade jag träffa en av dem som hade suttit i drygt 30 dagar i ett balubafängelse. Varje kväll meddelade man de fångna svenskarna: I morgon kommer vi att skjuta er. Det var kvalificerad tortyr. Så kommer det att bli i det här fallet också. Det kommer att bli mycket av lidande innan den här operationen är över. USA har hittills vägrat att skicka militära förband till Jugoslavien, och i USA bör man veta. Jag tror nämligen att man i USA har betydligt bättre på fötterna än vad vi i Sverige har. Enligt den s.k. Powelldoktrinen -- efter Powell som var ordförande i Chiefs of the Staff -- bör tre kriterier vara uppfyllda för ett amerikanskt ingripande. Inget av dessa kriterier är uppfylld vad gäller Jugoslavien. För det första måste det politiska målet måste var glasklart. Det är det ju inte i det här fallet. För det andra måste överväldigande militära resurser stå till förfogande. För det tredje måste det föreligga en rimlig tidtabell. FN:s generalsekreterare beräknat att det skulle behövas ca 70 000 man. Jag har sett andra beräkningar på 300 000 och 700 000 man. Vem har rätt? Den serbiska armén är i alla fall relativt väl utrustad. Den har t.o.m. svenska vapen. Svenska granatgevär har sålts dit i stora mängder. Vi får tyvärr räkna med att en svensk trupp blir beskjuten med svenska vapen. Hur skulle Dag Hammarskjöld ha reagerat om han hade varit FN:s generalsekreterare i dag? Det är givetvis omöjligt att veta, men jag har försökt rekonstruera hur han eventuellt skulle ha tänkt med hjälp av en del yttranden han gjorde före Kongokrisen. Han betonade då att FN-styrkan endast skulle bruka våld i självförsvar. Vidare sade han att styrkan inte fick användas till att påverka utgången av någon inre konflikt. I ett samtal med f.d. Sovjetunionens dåvarande vice utrikeminister Kuznetsov påpekade Hammarskjöld: Jag tror inte att vi hjälper det kongolesiska folket genom aktioner som leder till att afrikaner dödar afrikaner. Jag skulle vilja säga samma sak. Jag tror inte att vi hjälper det jugoslaviska folket genom aktioner som leder till att jugoslaver dödar jugoslaver. Jag tror att Hammarskjöld skulle ha varit mycket tveksam till den aktuella aktionen.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

I en del inlägg som gjorts här spökar, förefaller det mig, föreställningar och ibland direkta formuleringar som är sådana att de inte kan lämnas utan kommentar. Vid några tillfällen har det hetat från talarstolen att vi genom vårt beslut tar ansvar för Europas säkerhet. Ja, i allra bästa fall kanske vi bidrar till det om, och endast om, en utökad FN insats blir första steget mot att förverkliga något som liknar Vance--Owen-planen och där man respekterar Bosnien-Hercegovinas integritet och principen om mänskliga rättigheter för alla oavsett var de bor i denna stat. Endast då kan vi säga att vi verkligen bidrar till att ta ansvar för Europas säkerhet. Men det är högst osäkert om detta kan uppfattas som första steget i den riktningen.

Sanningen är att omvärlden hittills inte lyft ett finger för Bosnien-Hercegovinas säkerhet. Det handlar ändå, hur vi än vill uppfatta historien i dag, om en internationellt erkänd stat, en medlemsstat i FN som har rätt till FN:s beskydd. Vad man steg för steg har åstadkommit och till sist också markerat genom den s.k. Washingtonplanen är att omvärlden godtar våld. Man visar att våld lönar sig. Man legitimerar angreppskrig. För detta är ju ett inbördeskrig i ordets normala mening. Det hela är, som alla väl känner till, ursprungligen planerat på annat håll, i Belgrad. Man legitimerar samtidigt etnisk rensning som en metod att skapa politiska fakta. Den omständigheten att omvärlden under så många månader, närmare ett år, har agerat på detta sätt kommer att innebära att de mörka krafter som mycket väl kan komma till makten på nytt i olika europeiska länder, exempelvis i Ryssland, kommer att dra sina slutsatser den dag som de tror att det kan vara lämpligt att eventuellt gripa in på liknande sätt exempelvis i Baltikum. Det har förekommit kommentarer om huruvida detta är ett nytt München, ett nytt Libanon eller något annat. Det finns element i det här av många olika historiska paralleller. Man kan också nämna Abessinien. Vad som verkligen skulle vara ett nytt München är om omvärlden godtar att Bosnien Några talare har -- jag hoppas av misstag -- uttalat sig om att ett nytt Jugoslavien skall byggas upp. Makedonien försökte hitta former för fortsatt samlevnad i någon lösare form. Nu är det just dessa krafter som har utlämnats av hela världssamfundet under så lång tid. Däremot finns det människor med betydande politiskt inflytande i Serbien som uppfattar praktiskt taget hela det gamla Jugoslavien som Storserbien som skall ''serbifieras'' i dess helhet. Det är bland de fascistgrupper som nu står ganska nära eget maktinnehav i Serbien som denna tanke dominerar. I flera inlägg här har det varit en tendens till att likställa aktörerna, därför att man naturligtvis skall likställa folkgruppernas rättigheter och hävda alla människors rätt att leva i de republiker som har uppstått ur det gamla Jugoslavien. Det är fullständigt absurt och vilseledande att likställa aktörerna i konflikten därför att folkgrupperna har samma mänskliga rättigheter. Vad vi har sett är att den kollapsade kommunismen har inneburit att ett antal ledare, för att kunna behålla sin makt, i stället har spelat ut det nationalistiska kortet. Följden har i många fall blivit en alltmer hysterisk nationalism. Bosnien Hercegovinas och Makedoniens ledningar bidrog knappast till detta. De har inte strävat efter etniskt rena stater. Det har däremot de extremister och fascister som är nära makten i Serbien och som i alla fall påverkar politiken i Kroatien gjort. Det är inte vanligt folk som skall omvändas och bli snälla mot varandra. Det är de totalitära politiska krafterna som måste brytas. Endast om detta kan ske finns det förutsättningar att förvänta sig någon varaktig fredlig lösning på detta problem. Det är helt vilseledande och på ett sätt dessutom oerhört farligt att i väldigt svepande ordalag tala om att alla skall uppfostras att vara snälla mot varandra. Det är inte vad frågan gäller. De vanliga människorna vill inte ha detta krig. Det är politiska extremister som har manipulerat fram det. Omvärlden måste dra sina slutsatser. Tack, fru talman!

Fru talman! Ny demokrati har i en motion i annat sammanhang än till detta betänkande yrkat på att fredsskapande styrkor skall ställas under FN:s säkerhetsråds kontroll. Jag har i tidigare anföranden anfört skälen för att sådana styrkor inrättas. Detta är kanske de flesta överens om, dvs. att FN skall ges möjligheter att ingripa med våld om så krävs. Frågan blir mer komplicerad när det gäller att en svensk trupp skall ingå i fredsskapande eller fredsframtvingande styrkor. Men är det rimligt att vi alltid skall förlita oss på andra för att förhindra våld och för att skapa den globala fred som vi alla drömmer om? USA har ibland ensamt fått kämpa för att uppfylla de resolutioner som FN fattat. Man har tagit sig an Kuwaitproblemet. Man gick i bräschen för insatser i Somalia. Men även vi i Sverige har ett ansvar som FN:s medlemsstat. Vi måste visa solidaritet med andra nationer som inte tvekar att sätta in trupp för att åstadkomma fred och förhindra fortsatt våld. Det känns både omoraliskt och osolidariskt att bara låta andra ta de risker som en FN-insats i Bosnien innebär. Fru talman! Vi anser dock att om insatserna av svensk trupp blir mycket mer omfattande än vad vi nu kan föreställa oss, skall riksdagens ledamöter självfallet inkallas till urtima riksdag för att debattera insättandet av svensk trupp i Jugoslavienkonflikten. Men om insatserna blir ungefär av den omfattning som vi nu kan föreställa oss, bör en fullmakt till regeringen -- som vi i dag kommer att fatta beslut om -- kunna ges. Fru talman! Vi i Ny demokrati yrkar bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Den norska nobelpristagaren Sigrid Undset vägrade en gång -- jag tror att det var 1949 -- att skriva på ett fredsupprop. När hon tillfrågades om varför, svarade hon ungefär så här: Min äldste son stupade i kampen mot tyskarna. Det betyder att jag aldrig kan få en glad dag mer. Därför hatar jag krig, men det finns det som är värre än krig. Det skulle vara att se min sons barn växa upp till När jag har suttit med i utskottet och arbetat fram detta betänkande har jag tänkt i dessa banor. De etniskt rena områdena, som man nu på rent nazistiskt vis tycks sträva efter i det forna Jugoslavien, är för mig någonting alldeles förskräckligt. Därför är det naturligt att ställa upp på de åtgärder som utskottet ställer sig bakom, åtgärder som är litet grand utöver strikt fredsbevarande. Som har påpekats av flera talare har vi i utskottet kraftigt snävat in det mandat som regeringen begärde. Flera talare har citerat ur utskottets betänkande. Om kraven på svensk medverkan går utöver detta mandat, är det självklart att riksdagen skall inkallas, oavsett när det kan bli aktuellt. S.k. sommarlov existerar inte. Vi skall naturligtvis vara beredda att arbeta när som helst. Fru talman! Men vi får inte överge hoppet om en fredlig lösning på krig och terror i det forna Jugoslavien. Jag skulle vilja hänvisa till ärkebiskop Gunnar Weman, som sade: Må vara att 100 fredssamtal misslyckas. Det 101:a kan lyckas. Som ordförandeland i ESK har Sverige ett särskilt ansvar. Det har vi också som FN-medlem. En dag måste människor i det forna Jugoslavien återigen kunna leva fredligt sida vid sida. Om FN skall vara trovärdigt som fredsbyggare, bör den dagen komma snart.

Herr talman! Socialdemokraternas syn på den kommunala ekonomin är oförändrad jämfört med de ståndpunkter som vi redovisade när dessa frågor senast behandlades här i kammaren. Vi har kortfattat velat ge den synen till känna i särskilt yttrande som vi har fogat till det betänkande som kammaren nu skall debattera. Vi har också något utvecklat våra principiella ståndpunkter i den första reservationen som är fogad till betänkandet. Vår syn utgår från två konstateranden. Det ena gäller var utbildningsaktiviteterna, vården, omsorgen, servicen och kulturutbudet sker. Det sker i dag i den kommunala sektorn. Det är i allt mindre grad staten som svarar för dessa aktiviteter. Det andra konstaterandet är, att även med en oförändrad kvalitetsnivå inom dessa verksamheter och trots en produktivitetsutveckling ökar behoven av volym i detta sammanhang. Den ökningen kommer till stånd främst på grund av den demografiska förändringen. På vilket sätt skall man se på dessa frågor? Det är litet bekvämt att i ett riksdagsperspektiv hålla sig till makrosynsättet. Det är det sätt som vi i detta sammanhang vanligen anlägger på de kommunalekonomiska frågorna. Jag vill utifrån det perspektivet i dag diskutera två frågeställningar med mina borgerliga meddebattörer. Den ena frågan är: Hur ser ni på finansieringsgraden i den kommunala sektorn? Är den kommunala sektorn överfinansierad, underfinansierad eller är den normalt finansierad? Den andra frågan jag vill diskutera är de personalminskningar som nu signaleras från olika håll. Det talas om att kanske 60 000, 70 000 eller 80 000 människor i den kommunala verksamheten skall friställas. Varför sker detta? Sker det på grund av att det finns en överkapacitet som skall skäras bort? Är det en minskad efterfrågan som leder till att man kan skära ner på personal? Eller är det en underfinansiering i sektorn som leder till dessa personalminskningar? När det gäller de förslag till förändringar av statsbidragssystemet som aviseras kan vi konstatera att den kritik som vi socialdemokrater framfört vid olika tillfällen, inte minst när detta introducerades, har dess värre visat sig vara riktig. Jag säger dess värre, eftersom kritiken pekar på de bekymmer som statsbidragssystemet leder till när det skall effektueras i verksamheten. Vi kan konstatera att det nu aviseras, och också är på väg att genomföras, ett antal utredningar och olika översyner. Dessa sker splittrat och osammanhängande. Vi beklagar att man inte har tagit fasta på vårt förslag om att genomföra dessa olika översyner och en del andra ting i en parlamentarisk beredning. Jag skulle gärna vilja få svar i dag på varför man inte vill pröva möjligheten att åstadkomma en bred parlamentarisk lösning på de problem som uppenbarligen finns i kommunsektorn. Vi har utvecklat detta i den bakomliggande motionen och i reservation nr 2. Jag ber att få yrka bifall till den. En annan förändring som föreslås är att det skattestopp som gäller i dag skall ersättas med något som jag vill beteckna som ett mjukt skattestopp. Man kan diskutera mycket kring det kloka i att ha det ordnat så här. Vi har emellertid valt att byta ut de villkor som är fogade till det som gäller för att man skall få behålla de effekter som den breddade skattebasen leder till. Vi tycker inte att det är en bra ordning att fortsätta med den rundgång som uppkommer när kommunalt anställda tvingas ut i arbetslöshet. Det är bättre att satsa på kompetensutveckling och utveckling på annat sätt i den kommunala sektorn, i första hand kanske för att åstadkomma jobb utanför den kommunala sektor och i andra hand för en fortsatt verksamhet i den kommunala sektorn. Vi har formulerat villkor som i sammanfattning går ut på att de kommuner som inte verkställer uppsägningar under en viss period skall få behålla det tillskott som den breddade skattebasen ger. Herr talman! Med den kortfattade motiveringen ber jag att få yrka bifall till reservation nr 3. I en annan reservation har vi tagit upp och varnat för den snabba förändring som sker vid privatisering av kommunal verksamhet. Vi diskuterar också konkurrensutsättningen. Jag vill gärna säga att vi inte är motståndare till att delar av den kommunala verksamheten konkurrensutsätts, men vi ser en del bekymmer med den snabba förändring som sker med både konkurrensutsättningen och privatiseringen. Vi varnar för privata monopol. Vi ser en del svårigheter i att upprätthålla den grad av rättssäkerhet och den sekretess som vi har i andra sammanhang när vi nu flyttar ut detta till privat verksamhet. Vi kräver därför att en lag som säkerställer likställighetsprincipen vid entreprenader skall tas fram. Vi kräver också att man fortlöpande skall följa detta så att vi får en bättre kunskap om vad som faktiskt sker när man privatiserar och konkurrensutsätter. Herr talman! Sammanfattningsvis vill jag yrka bifall till reservationerna nr 2 och 3 som är fogade till det här betänkandet från finansutskottet.

Herr talman! Det är ju kommunerna och deras ekonomi som vi återigen skall diskutera. Frågan är om det är kommunerna som är värst ute eller är det staten. Vi talar här i ett fall, som jag återkommer till senare i mitt anförande, om en kommun som staten skall hjälpa. Men hur är det egentligen? Är det inte staten som har den allra sämsta ekonomin? Jag tror att vi får lov att se bekymren där de hör hemma. En kommun kan ju, lika litet som staten, gå i konkurs. Det finns alltså förutsättningar för att kommunerna såväl som staten skall kunna vara litet tuffare mot sina långivare. Det finns ju ingen risk för att bankerna skall förlora sina pengar. Då borde de kunna ha en lägre räntesättning på sina åtaganden. I det här betänkandet har vi reserverat oss mot det statliga stödet på 350 miljoner kronor till Haninge kommun. Vi anser inte att kommunen har uttömt sina möjligheter att klara ut sina egna problem. I värsta fall får de väl sälja ut dessa fastigheter, även om det i dagens läge blir till ett dåligt pris. Det finns ingen som helst anledning att övervältra dessa åtaganden på staten. I ett annat sammanhang talas det om att inrätta en ''kommunakut''. Då frågar jag mig när det är dags att inrätta en ''statsakut''. Om vi fortsätter på det här viset kommer vi med automatik att hamna i det läget. Det måste sparas i alla lägen. Staten har inte råd att göra detta. Det finns en möjlighet för kommunen att tjäna ca 19 miljoner på grundavdraget som de kan få behålla om de fyller villkoren 1994. Under 1995 är det fritt för dem att höja sin kommunalskatt. Då blir det kommuninvånarna som får ta smällen. Det är väl riktigt. Det blir också de majoritetspolitiker som har ställt till eländet som får ta sitt politiska ansvar. Det tycker vi också är riktigt. Vi motsätter oss alltså i allra högsta grad att man beviljar det här lånet. Det framgår också av vår reservation nr 4. Jag vill samtidigt yrka bifall till den. Per Olof Håkansson ställde några frågor. Jag kan glädja honom med att tycka att en del av det som sagts i de reservationer som Socialdemokraterna har gjort, bl.a. när det gäller rundgången i ekonomin, faktiskt är riktigt. Vi är ju i allra högsta grad för att kommunerna skall spara. Vi har ju också medverkat till besparingen på 7,5 miljarder som det ofta talas om. Tidpunkten för detta är ju litet illa vald med hänsyn till att ekonomin ser ut som den gör beroende på konjunkturen. Det som sägs i reservationen är i och för sig riktigt, men nu har ju det tåget gått. Jag tycker ändå att det förtjänar att sägas. Jag slutar med det.
Herr talman! Jag tycker att Bo G Jenevall drar en märklig slutsats när han säger att tåget har gått. I vår reservation nr 2 diskuterar vi och vill åstadkomma en parlamentarisk utredning för att lösa de problem som Bo G Jenevall finner det vara riktigt att titta på. Tåget har definitivt inte gått. Den logiska slutsatsen av Bo G Jenevalls resonemang är att han och hans partikamrater kommer att rösta för reservation nr 2.
Herr talman! Det är en alldeles felaktig slutsats. Det kommer vi inte att göra. Vi kommer att fullfölja den politik som vi har stått bakom hittills. Vi kommer att stå bakom den i framtiden också. Men detta har ju fått besvärande effekter. Jag anser fortfarande att man har kommit så långt på den vägen, att det bara är att fortsätta. Konjunkturen är ändå på väg upp nu.
Herr talman! Då kan jag konstatera att Bo G Jenevall tycker och uttalar en sak, men kommer att rösta för något helt annat.

Herr talman! Detta betänkande om den kommunala ekonomin -- som det kallas för på vårt politiska språk -- berör de mest grundläggande frågorna för människorna i vårt samhälle. Det handlar om skolan, barnomsorgen, om hur vi tar hand om våra äldre, hur sjukvården är organiserad osv. Det är svårt att i denna text utläsa hur viktiga dessa frågor är för alla oss som finns i det här landet. Vi vet att inte alla kommuner befinner sig i kris. Det finns kommuner som faktiskt klarar sig hyggligt. Men vi vet också att det finns många kommuner som i dag befinner sig i kris och som har tvingats till besparingar de aldrig tidigare har drömt om. Listan skulle kunna göras lång på de förslag som har genomförts och framför allt på de förslag som kommunerna på grund av dålig ekonomi diskuterar att genomföra. Jag skall inte vara alltför mångordig om detta, eftersom tiden i dag är mycket knapp för debatt. Det lär finnas fler tillfällen att ta upp dessa frågor. Men även om Vänsterpartiet är helt överens om att det krävs stora förändringar i den kommunala ekonomin för att göra arbetet mer effektivt, att se till att varenda skattekrona används effektivt -- som Kommunal bedriver en stor kampanj om -- är det helt klart att frågan om statsbidragen har blivit mycket illa skött från regeringens och majoritetens sida. Jag tycker att det är viktigt att vi i dag inte enbart diskuterar de frågor som rör sparbetingen för år 1993 eller ens 1994, utan vi måste se till det långsiktiga. Regeringen har i sin långsiktighetsplan gått ut med att 35 miljarder kronor skall sparas på den kommunala sektorn. Vi från Vänsterpartiets sida säger helt nej till besparingar i den storleksordningen. Vi menar att den kommunala ekonomin skall stärkas och att kommuner och landsting utför ett viktigt arbete. Ekonomin skall i första hand stärkas för att ge kommunerna möjlighet att ge en grundläggande vård, omsorg och utbildning till våra barn, gamla och sjuka. Vi måste framför allt värna om denna del och inte så att säga höja den privata konsumtionen. Det är något oklart var Socialdemokraterna står i denna fråga, dvs. om de är eller inte är villiga att långsiktigt medverka till kraftiga nedskärningar i den kommunala sektorn. Herr talman! Det är naturligtvis mitt i allt detta positivt att regeringen ändå har insett att det inte går att dra in så mycket pengar för kommunerna för 1994 som de egentligen vill. Regeringen har ansett att 4,2 miljarder kronor skall få stanna kvar i kommunerna. Det är åtminstone ett litet hoppfullt tecken. Däremot är det att beklaga att både regeringen och majoriteten har ställt villkor för dessa bidrag. I själva verket straffas de kommuner som inte ser något annat råd än att höja skatten. De kommuner som upprätthåller en hög kvalitet på den kommunala barnomsorgen straffas. Jag är väldigt kritisk mot detta. I den socialdemokratiska reservationen som tar upp dessa frågor görs en koppling till att kommunerna inte skulle få göra några neddragningar, t.ex. uppsägningar inom den kommunala sektorn. Vänsterpartiet delar naturligtvis uppfattningen att dessa nedskärningar inte skall göras. Men samtidigt är vi tveksamma till att reglera frågan på detta sätt. Vi tycker att det är ett stort ingrepp i det kommunala självstyret. Vi tvekar därför till att yrka bifall till den reservationen. Herr talman! Storstadsproblemen finns med i betänkandet. Problemen finns också med i de motioner som flera av oss har väckt. Vi anser att situationen i Stockholm, Göteborg och Malmö är mycket oroande. Särskilt frågan om Haninge kommun har uppmärksammats. Nu görs en hänvisning till Strukturkostnadsutredningen som skall lägga fram förslag. Det sägs att det skall ske i början av juni. Men jag har hittills inte sett hur förslaget skall se ut, men ändå är det så att säga det som avvisar våra motionskrav. Jag skall i stort sett endast uppehålla mig vid frågan om Haninge kommun. Det är naturligtvis bra att Haninge får lånet. Men även här är vi i Vänsterpartiet mycket kritiska mot att Haninge straffas genom krav på att kommunen inte får genomföra en skattehöjning. Frågan är varför lånen skall vara så ofördelaktiga. Varför kan de inte, som Vänsterpartiet föreslår, vara ränte och amorteringsfria under några år? Jag ser med intresse fram emot hur kds ledamöter kommer att agera i denna fråga, eftersom de också har väckt motioner och tycks vara överens med oss att villkoren skall vara betydligt mer gynnsamma. Haninge kommun har gjort misstag som gör att ekonomin nu befinner sig i denna kris. Men samtidigt har man både från höger och vänster gjort stora kompromisser för att komma till rätta med problemen. Moderaterna och högersidan har accepterat skattehöjningar, och vänstersidan har accepterat utförsäljningar av kommunens egendomar. Då kan det inte uppfattas som annat än en bestraffning av en kommun som försöker lösa sina problem när kommunen inte får höja skatten. Då förlorar kommunen rätten till statsbidrag. Herr talman! Det finns mycket mer att säga i denna fråga. Jag vill särskilt nämna frågan om en kommunakut. Vänsterpartiet har föreslagit att en kommunakut skall inrättas. Dessa 4,2 miljarder kronor kan betraktas som ett steg på vägen. Föregående talare, Bo Jenevall, tog upp frågan om det inte var dags för en statsakut. Men det är en helt annan fråga där Vänsterpartiet har kommit med en rad förslag till konkreta årgärder för att minska budgetunderskottet. Det finns ingen som helst motsatsställning. Herr talman! Jag ställer mig bakom alla de förslag som finns i meningsyttringen av Johan Lönnroth. Men jag vill särskilt yrka bifall till följande moment som tas upp i meningsyttringen: Mom. 1 som handlar om det samhällsekonomiska utrymmet, mom. 18 som handlar om lånevillkor för Haninge och till mom. 20 som gäller en kommunakut. Jag vill särskilt nämna att vi stöder flera av de socialdemokratiska reservationerna, men särskilt reservation 5 -- som tidigare socialdemokratiska talare har tagit upp -- som gäller konkurrrens i kommunal verksamhet. Det är viktigt att myndighetsutövningen inte förfuskas. Jag yrkar bifall till den reservationen.

Herr talman! Låt oss göra ett tankeexperiment. Låt oss tänka tillbaka på åren i slutet av 1980-talet och tänka oss in i de positiva effekter som skulle ha uppnåtts om den omstrukturering och förnyelse av den kommunala verksamheten som pågått de två senaste åren i stället hade kunnat inledas på allvar redan de åren. Ingen torde kunna bestrida hur bra ett sådant tidigarelagt förändringsarbete skulle ha varit för hela landet. Jag nämner detta inte bara för att peka på att Socialdemokraterna, som då var i regeringsställning, underlät att använda styråran till att på allvar stimulera den kommunala sektorn till nytänkande, effektiviseringar och besparingar. Det var förvisso en allvarlig underlåtenhetssynd, som fick sina verkningar bland mycket annat på samhällsekonomin. Jag nämner detta för att påtala att Socialdemokraterna inte verkar ha lärt sig något av sina misstag. Lindbeckkommissionen skriver visserligen i sitt betänkande: ''I den mån det går att lära av tidigare misstag är situationen ljus för Sverige.'' Så verkar det alltså inte generellt vara. Socialdemokraterna är tydligen inte bara beredda att göra om sina misstag utan också förvärra dem. Det intrycket förstärks när man läser deras reservation till betänkandet om den kommunala ekonomin. I detta betänkande verkar de nu vilja använda statens styråra -- Per Olof Håkansson bekräftade detta nyss -- till att förhindra ett viktigt och fruktbart omstruktureringsarbete i kommunerna.

Så snart effekten av en omstrukturering, effektivisering eller annan förändring av verksamheten skulle kunna innebära övertalighet får varsel av personal inte ske enligt s-förslaget. Då skulle nämligen en statlig sanktion träda i kraft. Bl.a. överföringar av arbetsuppgifter från egen regi till entreprenader skulle förhindras eller i varje fall försvåras. Förslaget skulle, som vi påpekar i utskottsbetänkandet, innebära ett principiellt mycket tveksamt ingrepp i enskilda kommuners verksamhetsplanering. Det visar hur mycket som återstår innan socialdemokraterna här i riksdagen är beredda att på ett konstruktivt sätt låta kommuner och landsting själva fullfölja det förändringsarbete de står mitt uppe i. Jag vill för egen del gärna tro att detta förslag från den socialdemokratiska riksdagsgruppen inte applåderas av de i konkret verklighet mer förankrade lokala företrädarna för partiet ute i kommunerna. Socialdemokraternas politik tycks därutöver som vanligt vara inriktad på skattehöjningar som lösning. Det är därför de värjer sig mot regeringens förslag, som har till syfte att motverka kommunala skattehöjningar i en situation när det kommunala skattestoppet inte förlängs. De är därför de lägger fram förslag som skulle innebära att förändringsarbetet ute i kommunerna tappar tempo. Herr talman! I utskottets betänkande redovisas även de överväganden vad gäller den kommunala ekonomin som kan göras inför 1994. 1994 är ju det andra övergångsåret efter den stora reformeringen av bidragssystemet som beslutades i fjol. Inför 1995 kommer det att vara nödvändigt med ytterligare förändringar av det ekonomiska samspelet mellan stat och kommunsektor. Målet bör vara ett långsiktigt stabilt regelsystem. Det bör vara konstruerat så, att vi även uppnår önskemålet om en nettoström och att finaniseringsprincipen lätt kan upprätthållas vid förändringar av finansieringsansvaret samt att staten har möjligheter att styra den totala kommunala skattekvoten på ett ändamålsenligt sätt.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
Herr talman! Jag har lärt mig att lyssna mycket noggrant till det Lennart Hedquist säger. Han kan väldigt mycket om kommunal verksamhet och känner kommunsektorn mycket väl. Jag tycker att det är litet ledsamt att Lennart Hedquist nu diskuterar och kritiserar ett förslag som han påstår är Socialdemokraternas. Det är faktiskt inte så vi har skrivit det. Vi har inte lagt fram förslag om att man inte skall verkställa uppsägningar i kommunsektorn på det sätt som Lennart Hedquist beskriver. Jag försökte i mitt huvudanförande peka på just det faktum att vi inte ser det som särskilt meningsfullt att dessa 60 000, 70 000 eller 80 000 kommunanställda tvingas ut i arbetslöshet. Kostnaden för denna arbetslöshet gör att det inte blir någon besparing för samhället. Det kommer tillbaka i en eller annan form. Vi socialdemokrater tror att det är bättre att dessa människor finns kvar inom kommunsektorn för att i första hand skaffa sig kompetens för att söka ett jobb utanför den kommunala sektorn och i andra hand kanske utveckla den kommunala verksamheten för att skaffa sig annan kompetens för att kunna vara kvar i den kommunala verksamheten. Först i tredje hand skall de finnas kvar inom kommunsektorn som en allmän resursförstärkning. Den beskrivning och den kritik av vårt förslag som Lennart Hedquist gör står inte på något sätt i kontakt med det förslag som vi har lagt fram. Jag beklagar att Lennart Hedquist inte har satt sig in i innebörden av vårt förslag och vad det grundas på.
Herr talman!

Man går ganska varsamt fram -- vi får rapporter om det från olika håll. Men det finns också situationer när man gör omstruktureringar och förändringar och lägger över verksamhet från egen regi till entreprenad som innnebär att övertalighet uppstår och att det finns skäl att genomföra varsel. Det är alldeles uppenbart att ni socialdemokrater föreslår att sådana åtgärder skall mötas av en statlig sanktion. Jag noterar att t.o.m. Eva Zetterberg från Vänsterpartiet har invändningar mot detta mycket trubbiga förslag till hantering av kommunerna och den kommunala självstyrelsen.
Herr talman! Vi har aldrig bestritt att det kan uppstå övertalighet i den kommunala organisationsförändringen. Men det Lennart Hedquist nu bekräftar är att han egentligen är helt okänslig för de arbetslöshetstal som kommer att öka om denna övertalighet och de andra förändringarna får slå ut i full blom. Det finns signaler som säger att 60 000--80 000 människor under de närmaste åren kommer att tvingas ut i arbetslöshet. Det är det problemet vi försöker lösa. Det är ingen hemlighet att vi har varit mycket tveksamma till att så att säga byta ut de villkor för regleringen som regeringen har bäddat för. Men vi såg ingen bättre lösning för att snabbt åstadkomma ett bra resultat. Därför har vi formulerat villkoren så, att den kommun som inte verkställer uppsägningar får behålla pengarna. Syftet är ju -- jag vill understryka det igen -- att lindra arbetslöshetens effekter. De människor som annars skulle blivit uppsagda och hamnat i arbetslöshet skall skaffa sig kompetens för att få ett jobb utanför den kommunala sektorn eller ny kompetens för att kunna stanna kvar i den kommunala sektorn.
Herr talman! Jag noterade att Bo G Jenevall i likhet med mig framhöll att förändringsarbetet ute i kommunerna har blivit feltajmat. Jag uppehöll mig i mitt anförande vid hur bra det hade varit om arbetet i stället på allvar hade inletts under de sista åren på 1980-talet. När så nu icke skedde är det av strukturskäl oerhört nödvändigt att det sker utan fördröjning, trots det läge vi har nu. Vi får självklart beakta de arbetsmarknadspolitiska förutsättningarna, men det är fel väg att gå att som Socialdemokraterna försöka lägga en hämsko på kommunernas möjligheter att framgångsrikt driva detta arbete vidare. Jag beklagar att Socialdemokraterna här i riksdagen har kommit med ett så illa övertänkt förslag.

Herr talman! Betänkandet om den kommunala ekonomin ger upphov till den tredje mer omfattande debatten om kommunerna under denna mandatperiod. Förra året beslöt vi att sjösätta ett helt nytt statsbidragssystem, den s.k. påsen, samtidigt som en del problem med de nya statsbidragen krävde ytterligare överväganden. P O Håkansson var inne på det. Därför tillkom det också övergångsregler, och en utredare tillsattes med uppgift att ta sig an de s.k. I dag har vi att fatta beslut om ytterligare utredningar, bl.a. för att skapa ett robustare inkomstutjämningssystem med en nettoström av pengar från staten till kommunen. Herr talman! Det finns anledning att nämna att det finns en del ljuspunkter i Sveriges ekonomi just nu. Förhoppningsvis kommer man i morgon att tala mera om det i denna kammare. Men det har också att göra med ekonomin för kommunerna. Exporten ökar, räntorna går ned, kronan stärks och varslen minskar. Inflationen är fortsatt låg. Det finns tecken som tyder på att konjunkturbotten nu är nådd. Allt detta är glädjande. Självfallet återstår mycket för att vi skall få balans i ekonomin, pressa ned budgetunderskottet och skapa förutsättningar för en trovärdig och långsiktig ekonomisk politik. Det långsiktiga ekonomisk-politiska program som vi i morgon skall ta ställning till ger goda förutsättningar för det. Det handlar om att klara en ekonomi i balans och att klara välfärden -- en bra sjukvård, en bra skola och en bra barnomsorg. Detta är ju något som kommunerna sköter om, och som också Eva Zetterberg var inne på. Kommuner och landsting har en central roll i välfärdsfrågorna. Därför är det självfallet viktigt att vi här i riksdagen ger kommuner och landsting rimliga förutsättningar att klara av att sköta dessa viktiga frågor. Herr talman! Förra året hade vi en livlig debatt om indragningen av 7,5 miljarder från kommunerna. Det var också P O Håkansson inne på. Vi var från borgerlig sida kritiska mot att Socialdemokraterna mörkade. De sade nej, men de finansierade inte några ytterligare bidrag till kommunerna. Det förs samma typ av budgetresonemang i dag, och kritiken kan framföras i dag igen. Herr talman! Det vore hederligare om Socialdemokraterna kunde erkänna att de, om de får ansvaret att styra Sverige och Allan Larsson får bli finansminister, inte heller skulle kunna ge kommuner och landsting lösare tyglar i fråga om ekonomin. Överorden i de socialdemokratiska reservationerna ger ju ett intryck av det. Herr talman! Jag uttalade förra året att indragningarna var tuffa för kommunerna, att det var ett nödvändigt men inte alls muntert beslut. De kommunala julaftnarna som somliga fortfarande talar om är för länge sedan över. Många kommuner genomgår för närvarande stora förändringar. Men boksluten blev ändå inte så dystra som somliga olyckskorpar förutsade, och det är viktigt att poängtera. Några av olyckskorparna tror jag vi kan hitta i denna kammare. Kommunerna har i dag ett plus. Staten har, som Bo G Jenevall var inne på, ett gigantiskt underskott i sin ekonomi. I Socialdemokraternas reservationer finns formuleringar av en styrka och i ett röstläge som inte överensstämmer med verkligheten. Jag tittade igenom de reservationer som skrevs förra året. Redan då målade Socialdemokraterna i väldigt mörka färger. De betrodde inte kommunalmännen med att klara de ändrade förutsättningarna. Herr talman! Inför kommande år sätts kommunerna under fortsatt stark ekonomisk press. Det tror jag att vi alla är överens om. Men kommunerna måste också vara med och minska det strukturella budgetunderskottet. Därför blir det ingen uppräkning av statsbidraget. Det blir en nominellt oförändrad bidragsram och ett fortsatt starkt omvandlingstryck. För att underlätta för kommuner och landsting får de behålla samma skatteunderlag för nästa år, trots sänkningen av grundavdraget. Det handlar om 4,2 miljarder kronor, som tillförs kommunsektorn. Det visar att regeringen tar kommunernas problem på allvar. De personalneddragningar som kommunerna har aviserat bör därför kunna begränsas. Detta är viktigt att säga, i synnerhet nu när konjukturen inte är den bästa, även om det finns ljuspunkter. Det finns dock en hake med dessa extra pengar. Kommunerna får inte höja skatten. Jag tycker att det är ett rimligt krav. Helst hade jag sett att det kommunala skattestoppet hävdes först 1995. Jag tycker att regeringens förslag är en rimlig kompromiss. Att över lag höja kommunalskatten är ingen lösning på problemet. Det handlar om att pressa kostnader och försöka få ut mer för skattepengarna. Socialdemokraterna bullrar en hel del om dessa 4,2 miljarder och det upphävda skattestoppet. De talar om inskränkt kommunalt självstyre. Lennart Hedquist har berört den frågan. Jag tycker inte att det är så mycket att yvas över. Som Lennart Hedquist säger föreslår Socialdemokraterna själva att kommunerna som villkor för att få dessa 4,2 miljarder måste förbinda sig att inte säga upp personal. Tala om kommunalt självstyre! Jag är nästan övertygad om att det kommer att leda till höjda kommunala skatter. Jag skulle vilja fråga P O Håkansson om han är beredd att här i riksdagen, som riksdagsman, i detalj bestämma hur hans kamrater i Trelleborg skall forma kommunalpolitiken. Jag är inte så säker på att P O Håkanssons partivän kommunalrådet Egil Ahl i Trelleborg är medveten om vad P O Håkansson i dag är beredd att besluta om. Herr talman! I en rad motioner berörs utformningen av skatteutjämningssystemen. Utskottet hänvisar dels till Finansdepartementets kommande översyn av skatteutjämningen. Jag har av medierna förstått att flera redan har börjat kommentera det som utredaren Uno Svaleryd skall presentera nu på måndag -- på måndag, Eva Zetterberg. Det gäller de nya principerna för att klara av strukturkostnadsutjämningen, att hitta en rimlig fördelningsnyckel som bl.a. inrymmer samtliga kommuner. Jag tror att det kanske är klokt att spara det definitiva ställningstagandet tills utredningen är presenterad och vi har fått in remissvar och synpunkter från många övriga. Jag vill dock gärna säga att jag tycker att Svaleryd har skapat en bra grundmodell för att få fram rättvisande standardkostnader, ett i längden hållbarare system. Herr talman! Slutligen några ord om Haninge. Haninge har hamnat i extremt trångmål genom ett illa skött bostadsbolag. Regeringen föreslår därför att riksdagen skall bistå haningeborna med ett förmånligt lån, allt för att ge Haninge kommun möjlighet att själv ta sig ur sina bekymmer. Regeringens förslag överensstämmer inte till fullo med den förhandlingsuppgörelse som landshövding Ulf Adelsohn framförhandlat. De väsentliga delarna finns dock med. Jag tycker att det är riktigt att vi hjälper Haninge, dock utan att ställa dörren på glänt till en kommunakut. Jag har förstått av tidningsuppgifter att en samverkan över blockgränserna nu verkar komma i gång i Haninge, och det tyder ju på att Haninge har accepterat regeringens och utskottets ställningstagande. Herr talman! För mig som liberal utgör den verksamhet som kommuner och landsting utför något av hjärtat i välfärdspolitiken. Det har varit och kommer fortsatt att vara en ansträngande period för kommunerna. Jag är övertygad om att de villkor som vi i dag i riksdagen anger är av det slaget att både kommuner och landsting fortsatt kan ha hög kvalitet på verksamheten. Jag vill yrka bifall till hemställan i finansutskottets betänkande FiU29.

Herr talman! Jag vill ta upp några saker med Olle Schmidt, som är en av företrädarna för den borgerliga majoriteten. För det första är det bra att strukturkostnadsutredningen kommer och att vi i lugn och ro får ta del av resultatet. Det är nödvändigt med en omfördelning av statsbidragen så att storstäderna, som har så tunga kostnader på det sociala området, får en rättvis bedömning och statsbidrag som utgår från de speciella behov som finns. Olle Schmidt talade om vilket bra år 1992 hade varit för kommunerna. Jag tog i mitt anförande upp att inte alla kommuner är i kris. Vi vet att det finns en bra verksamhet på de allra flesta håll. Vi vet också att botten är nådd vad gäller rationaliseringar och effektiviseringar. Man har nått långt där. Jag vill gärna framhålla Stockholm bland de kommuner som har dålig ekonomi. Kommunen har visserligen inte extremt dålig ekonomi, men den har tydliga problem. Man talar där om besparingar på 15--18 % inför 1994. Det innebär inget annat än att man exempelvis måste utöka barngrupperna på dagis, Olle Schmidt. I skolorna diskuterar man på sina håll att lägga avgift på maten även för barn som går på låg och mellanstadium eller att kraftigt försämra kvaliteten på maten. Det innebär att det utrymme som finns för ytterligare besparingar framöver är mycket litet. Jag har tidigare anfört att jag har principiella svårigheter att ställa upp på det socialdemokratiska förslaget. Det innebär att man lägger sig i det kommunala självstyret genom att säga att kommunerna inte får säga upp personal. Jag delar dock grundsynen i det förslaget, att man skall förhindra ytterligare uppsägningar. Men vad har ni från den borgerliga sidan att anföra i stället? Ni vill ju genomföra dessa besparingar, både på kort och lång sikt. Ni vill ställa krav på kommunerna att inte höja skatten för att få del av extra bidrag under 1994. Ni har ingenting att komma med på detta område, för att se till att kommunerna kan hålla en hygglig kvalitet på verksamheten även i framtiden.
Herr talman! Eva Zetterberg säger att vi inte har någonting att komma med. Det var väl ändå att ta i. I en mängd olika propositioner lägger regeringen grunden för en bra ekonomisk utveckling i Sverige. Vi skall visserligen ha den ekonomisk-politiska debatten i morgon, men senast i går såg jag att räntorna är på väg ner och att kronkursen stärkts. Utvecklingen i Sverige går allt bättre. Jag har sett att man i en publikation, närstående både Socialdemokratin och Vänsterpartiet, driver en kampanj. Man säger att det nu är fart på Sverige igen. Det är bra. Vi har ansvaret att tala om att det faktiskt finns ljuspunkter i svensk ekonomi. Regeringens långsiktiga ekonomiska politik leder ju också till det. Jag har suttit i kommunal beslutsfattande ställning när ekonomin har rasat och inflationen har varit gigantiskt hög, och det finns ingenting mer förödande för kommuner. Vid sådana tillfällen, Eva Zetterberg, är det svårt att hålla någon kommunal budget i ordning. Jag sade inte Eva Zetterberg, att 1992 var ett bra år. Jag sade att de olyckskorpar som sade att det skulle gå extremt illa fick fel. Det är givetvis därför som bl.a. SKTF i ett tiotal rapporter bemöter synpunkter om att kommunernas ekonomi inte är så dålig som den tidigare sades vara. Det är viktigt att poängtera. Det är precis den situationen som regeringen är medveten om, nämligen att nästa och kanske fler kommande år kan komma att bli besvärliga. Därför tillför man kommunerna 4,2 miljarder kronor. Det är ju inga småsummor. För min hemort blir det 70 miljoner kronor. Det är verkligen inga småsummor. Man måste väl då säga att regeringen gör någonting. Strukturkostnadsutredningen som ger negativa effekter bl.a. för storstadsområdena har Eva Zetterberg och jag inte några delade meningar om. Det har egentligen inte trätt i kraft, och jag tycker att vi ändrar på förslaget. Uno Svaleryd påvisar en bättre modell i det förslag som inom kort kommer att presenteras. Den ger bättre förutsättningar för storstäderna när det gäller att klara deras svåra sociala och ekonomiska problem.
Herr talman! År 1992 års slutresultat blev inte fullt så illa som många av oss befarade. Det håller jag med Olle Schmidt om. På den punkten kan vi väl visa viss självkritik. Men vi vet också att det berodde på att skatteinkomsterna blev bättre 1992 beroende på 1990 års skatteinkomster. Men för 1993 kommer skatteinkomsterna att vara lägre. Jag är säker på att alla är glada över att det verkar som att antalet jobb nu ökar och att vi har en ekonomisk uppgång, även om den hittills är så pass liten att jag finner det svårt att redan nu jubla. Jag återkommer till att man från regeringens sida straffar kommuner som redan i dag har det svårt. Haninge kommun är ett undantag. Men det görs på ett sådant sätt att det för Haninge skapas ytterligare problem. Man hjälper inte kommunen effektivt nog för att komma ur dess svåra situation. Herr talman! Jag vill åberopa SKTF-rapporterna. Jag tycker att de är utmärkta på olika områden. Rapporterna har visat att flera av regeringens förslag om den ekonomiska politiken -- jag tänker på sänkt sjukersättning, på sänkt arbetslöshetsersättning och på en rad andra sådana områden -- ofelbart drabbar kommunerna, och kostnaderna stiger. Kommunernas kostnader för exempelvis högre socialbidrag och högre bostadsbidrag ökar på grund av att regeringen åstadkommit försämringar på andra områden. Jag tycker inte att regeringen har så mycket att komma med när det gäller att hjälpa just de kommuner som har svårt att upprätthålla en god kvalitet på önskad verksamhet.
Herr talman! Jag har full respekt för dessa rapporter. Jag har läst dem alla. Stundom använder jag dem som nattlig lektyr. Men huvudproblemet är ju, Eva Zetterberg, att man utgår från ett statiskt läge. Om vi i det här huset inte skulle göra någonting och om ingenting skulle hända, om skatterna skulle fortsätta att stiga, om underskottet skulle fortsätta att öka och om ekonomin skulle forsätta raseras, undrar jag hur situationen skulle bli. Skriv en rapport om det! Uppdraget skulle kanske Eva Zetterberg kunna åta sig. Det är den verkligheten och situationen som vi försöker bemöta just för att bl.a. klara de viktiga välfärdsfrågorna i kommunerna. Eva Zetterbergs och min uppfattning om det här är säkert ganska likartad. Om vi inte skulle göra någonting skulle situationen för kommunerna bli så oerhört mycket värre för kommunerna att välfärden verkligen skulle raseras. Eva Zetterberg säger att regeringen straffar kommunerna. Jag blir nästan upprörd. Jag har intrycket att de 4,2 miljarderna inte ''snöts ur näsan'' vid regeringsförhandlingarna. Mitt intrycket är i stället att det här skedde genom intensiva nattmanglingar vid vilka bl.a. några partiledare var närvarande. Att säga att kommunerna straffas när det ''snyts fram'' 4,2 miljarder kronor till kommunerna är fel sätt att använda språket på. Eva Zetterberg är en för begåvad person för att använda språket så. Vanligvis formulerar hon sig mycket väl. Man skall inte säga så när det handlar om ett tillskott till den kommunala verksamheten. Jag tycker att det var bra att dessa 4,2 miljarder kronor tillfördes kommunerna. Däremot anser jag att det kommunala skattestoppet kunde ha fått bestå även under 1994. Men jag har accepterat kompromissen, även om jag tyckt det vara rimligare att häva det till

Herr talman! Jag har några kommentarer att komma med när det gäller Olle Schmidts anförande. För det första kritiserade Olle Schmidt litet svepande den socialdemokratiska reservationen när han påstod att den var alldeles för expansiv. Den kritiken bör ställas mot vad som faktiskt står i reservation 1, nämligen: ''Enligt utskottets mening kommer utrymmet för en expansion av de kommunala utgifterna under lång tid framöver att vara starkt begränsat.'' Det kontrasterar starkt mot Olle Schmidts osanna beskrivning. För det andra gjorde Olle Schmidt ett nummer av att bokslutet för 1992 blev bättre än förutsett. Jag vill påminna om att det berodde på den eftersläpande utbetalningen av 1990 års skatteintäckter, i förening med det låga inflationsläget för 1992. Det låga inflationläget hade i stor utsträckning den förra regeringen arbetat fram. Jag vet att Olle Schmidt vet det här, men det kanske inte alla gör. För det tredje kritiserar Olle Schmidt oss socialdemokrater för att vi har lagt fram ett förslag som enligt vår mening skall ''läka'' arbetslöshetens gissel. Det bygger på att bättre utnyttja den kostnad som ligger i arbetslösheten. Enligt vår uppfattning är den bästa sparåtgärden att minska arbetslösheten. Precis som Eva Zetterberg, undrar jag vilka förslag som Folkpartiet har när det gäller att förhindra att dessa 60 000--70 000 kommunanställda hamnar i arbetslöshet. Det är nämligen effekten av den politik som Olle Schmidt så varmt förordar.
Herr talman! Även om Socialdemokraterna är expansiva eller inte, så var det som Per Olof Håkansson sade bra. Det kan väl också noteras, så att vi i fortsättningen får en mer städad debatt. När vi diskuterade de 7,5 miljarderna påminde jag att ni aldrig erkänt att ni inte klarade finansieringen. Jag vågar påstå, Per Olof Håkansson, att intrycket som man har i den s.k. kommunvärlden -- vi har ju varit på gemensamma konferenser exempelvis i vårt eget län -- nämligen att det skall bli lösare tyglar och det skall bli lättare för kommunerna om Socialdemokraterna kommer till makten, är en mycket spridd uppfattning. Den typen av dubbla budskap tycker jag fortfarande finns i den socialdemokratiska retoriken och debatten. Det talas om hur den kommunala utvecklingen blev. Men alla de förutsättningar som här nämns av Per Olof Håkansson är väl ingenting nytt. Dem grundade ju vi vår bedömning på. Jag vill inte påstå att Socialdemokraterna är bättre på att göra prognoser än andra, men vi grundade faktiskt vår bedöming på dem. Det går inte att i efterhand säga att det var därför som vi till en del hade fel. Det handlade ju om ren demagogi, och det kan man väl erkänna. Och det är ju ingenting ovanligt i politiken. Att läka arbetslöshetens gissel. Jag delar självfallet den uppfattningen. Men som jag sade både i mitt huvudinlägg och i repliken till Eva Zetterberg är det den långsiktiga ekonomiska politiken som är huvudmedlet för att klara sysselsättningen i vårt land. Det är väl ändå inte så att P O Håkansson tror att det är den kommunala sektorn och den kommunala expansionen som skall klara exempelvis Trelleborg eller Malmö. Det är väl ökade möjligheter för den konkurrensutsatta sektorn i Sverige att exportera som skall klara Sveriges ekonomi och sysselsättningen de närmaste åren. Jag såg i går att man inom industrin på drygt ett år har förlorat 200 000 jobb. Motsvarande siffror inom den kommunala sektorn är det svårt att exakt få fram, men den är inte speciellt hög jämfört med arbetslösheten inom industrin. Det har skett en del friställningar, men det har huvudsakligen gällt vikarier och tillsvidareanställda. Men någon exakt siffra har det varit svårt för mig att få fram.
Herr talman! Jag är glad för att Olle Schmidt i fortsättningen inte kommer att sprida detta felaktiga påstående att vi skulle stå för lösa tyglar när det gäller kommunsektorn. Jag kan bara be Olle Schmidt att han, när han skall beskriva vår politik, citerar ordagrant vad vi sagt -- i detta fall t.ex. i reservation 1. Olle Schmidt fortsätter att misstolka vad vi säger. Vi är helt på det klara med att det är den konkurrensutsatta sektorn som skall expandera. Men det är inte det problemet gäller. Vi skall inte först skapa en ännu värre situation när det gäller arbetslösheten för att sedan möjligen få det bättre. Vi måste i stället se vad vi kan göra nu för dem som är på väg att bli arbetslösa. Det är därför som jag har lagt fram detta förslag. Jag förstår vad Olle Schmidt säger, men jag har inte fått veta vilken lösning som Folkpartiet och Olle Arbetslösheten kostar pengar, och dessa pengar vill vi använda på ett bättre sätt. I första hand vill vi, som jag har sagt många gånger tidigare i dag, ge dessa anställda en sådan kompetens att de kan fungera i den konkurrensutsatta sektorn.
Herr talman! Vårt svar är åtminstone inte att vi vill öka budgetunderskottet, såsom socialdemokraterna vill. Vi tror att det skulle försämra möjligheterna att få bukt med Sveriges ekonomiska problem och att säkra sysselsättningen i vårt land. Däremot är vi beredda att satsa extremt mycket på olika kompetenshöjande insatser. Enligt vårt förslag kan 14000 personer komma i utbildning eller bli föremål för andra arbetsmarknadspolitiska insatser. Den frågan kommer vi att kunna debattera i morgon. Herr talman! Ibland är det till en viss fördel att man skriver ned vad man skall säga, eftersom man då kan citera sig själv, även om det är litet egenartat att man behöver göra det. Vad jag sade i mitt huvudanförande var: ''Det vore hederligare om Socialdemokraterna'' -- alltså bl.a. P O Håkansson -- ''kunde erkänna att de, om de får ansvaret att styra Sverige och Allan Larsson får bli finansminister, inte heller skulle kunna ge kommuner och landsting lösare tyglar i fråga om ekonomin.'' Det är detta som jag tror är det viktiga i den här diskussionen. Jag anser fortfarande, P O Håkansson, att det är den typen av dubbla budskap som ni är ganska skickliga på att föra ut, medan vi anger vad som gäller både före och efter ett val.

Herr talman! Jag vet att man från kommunernas sida har mycket stor förståelse för att man måste ta en betydande del av ansvaret för de nödvändiga besparingar som krävs för att vi skall kunna uppnå balans i samhällsekonomin. De ansvariga i kommunerna är helt införstådda med att det -- med den dominerande andel av den offentliga ekonomin som kommunsektorn svarar för -- aldrig går att komma till rätta med de ekonomiska problemen utan att kommunerna ställer upp. Jag är också helt övetygad om att man är beredd att ta det ansvaret både när det gäller att pressa ner sina kostnader och beträffande skatteuttaget. Trots den mycket pressade situation som många kommuner befinner sig i är det bara ett fåtal som sagt sig ha planer på att höja skatten när nu skattestoppet inte förlängs. Det visar en undersökning som vi från Centern har låtit göra bland våra kommunala företrädare. Det finns därför ingen anledning att oroas för att det upphävda skattestoppet kommer att leda till några omfattande skattehöjningar. Kommunerna är dessutom mycket väl medvetna om att det i så fall bara leder till att man får betala igen på något annat sätt så länge det inte finns något reellt expansionsutrymme i samhällsekonomin. Att inte inkräkta på kommunernas grundlagsenliga rätt att själva besluta om sin utdebitering är en principfråga. Men det är i hög grad även en fråga om förtroende om man skall kunna påräkna att kommunpolitikerna utöver sitt kommunala ansvar också skall ta sin del av ett samhällsekonomiskt helhetsansvar. Ytterst är det även en grundläggande demokratifråga och avgörande för om vi i framtiden över huvud taget skall kunna få någon att ställa upp och åta sig politiska uppdrag i kommunerna. Upphävandet av skattestoppet är därför en riktig och logisk åtgärd. Skall kommunerna kunna ta det ansvar vi förväntar oss krävs det att vi från riksdagens sida ger klara och långsiktigt stabila spelregler. Det ges nu på flera olika sätt. Dels genom att riksdagen klargör att kommunerna inte de närmaste åren kan påräkna någon uppräkning av statsbidragen. Dels genom att riksdagen understryker nödvändigheten av att en större del än hittills av den kommunala verksamheten måste finansieras med avgifter. Genom olika beslut har också skapats förutsättningar för kommunerna att pressa sina kostnader genom att utsätta verksamheten för konkurrens. Värdet av detta inser kommunerna själva. Någon särskild lag, som i det avseendet påtvingar kommunerna att göra något annat än det de anser vara bäst för dem själva, behövs inte. miljarder kronor i ökade inkomster för sänkningen av grundavdraget, som annars enlig finansieringsprincipen skulle ha tillfallit staten, markeras riksdagens vilja att den nödvändiga neddragningen i kommunerna skall kunna ske på ett socialt och fördelningspolitiskt acceptabelt sätt och utan skattehöjningar. Eftersom personalkostnaderna utgör den helt dominerande delen av kommunernas kostnader kommer det i praktiken i de flesta fall att innebära en viss fördröjning av neddragningarna på personalsidan eller -- med andra ord -- en viss förlängning av bromssträckan som gör det lättare att i ordnade former komma ner till rätt verksamhetsnivå. Herr talman! En avgörande faktor när det gäller långsiktigheten och klarheten i spelreglerna är hur den slutliga utformningen av skatteutjämningssystemet kommer att se ut. Det nya utjämningssystem som lades fast för ett år sedan hade en riktig ansats men var beträffande de ingående kostnadsfaktorerna i viss mån ofullständigt. Det var därför en riktig åtgärd av riksdagen att på förslag från regeringen tillsätta den s.k. strukturkostnadsutredningen. Avsikten med den utredningen har inte varit att den skulle komma med något helt nytt förslag utan endast korrigera underlagsberäkningarna i det system som riksdagen samtidigt antog. Det var därför riksdagen inte ansåg det nödvändigt med någon parlamentariskt sammansatt utredning utan att det räckte med en politisk referensgrupp. Det handlade ju bara om att göra beräkningsmässiga korrigeringar. Såvitt man nu kan förstå kommer Strukturkostnadsutredningen att lägga fram ett mer eller mindre helt nytt förslag. Vad som hittils framkommit om detta ger dess värre inga positiva signaler. Det förefaller strida mot principerna både om enkelhet och om rättvisa. Vill riksdagen ha kommunernas stöd för sin ekonomiska politik bör man undvika att skapa onödiga konflikter med och inom kommunsektorn. Även om man inte skall sälja skinnet förrän man skjutit björnen eller ens sett skymten av den finns det därför anledning att uppmana till viss försiktighet vad gäller Strukturkostnadsutredningens förslag, om det kommer att se ut på det sätt som hittills framgått. Herr talman! Haninge är den kommun som har det kanske allra besvärligast i landet och som har hamnat i en mycket knivig situation. Det finns all anledning för riksdagen att ställa upp och göra vad man kan för att Haninge kommun skall klara sin situation i ett längre perspektiv. Men det är samtidigt viktigt att det sker i sådana former att det inte ger felaktiga signaler till kommunsektorn och uppfattas som att det är fritt fram även för andra kommuner som råkat i stora svårigheter att söka stöd hos staten. Då kan vän av ordning säga att risken härför inte är så stor, eftersom det inte finns någon annan kommun som har lika stora problem som Haning. Vi vet emellertid inte riktigt hur det kommer att bli framför -- det är svårt att göra en klar bedömning i denna fråga. Det finns många kommuner som har det besvärligt, och risken för att vi skulle få en kö utanför regeringskansliet skulle bli ganska stor om man på något sätt gav felaktiga signaler. Därför tycker jag att den form vi väljer, dvs. stöd i form av ett räntefritt lån, är bra. Jag tror inte att en dispens från villkoret att man inte får höja skatten för att få del av dessa 4,2 miljarder är någon bra modell. Det skulle innebära att även andra kommuner skulle kunna söka den här typen av stöd. I detta sammanhang vill jag även kommentera detta med kommunakut. Det vore en fullständigt befängd åtgärd att öppna en kommunakut. Ingen skulle på det medicinska området komma på tanken att öppna en akutmottagning, om man inte hade någon medicin utan endast rådgivning att erbjuda patienten. Staten har i dag inga resurser att i någon större omfattning överta kommunala kostnader. Det skulle därför bara bli rådgivning som denna akut skulle kunna ge, och då tror jag inte att den blir meningsfull. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i finansutskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer och meningsyttringar.

Herr talman! Jag blev litet konfunderad när Roland Larsson började diskutera resultatet av Strukturkostnadsutredningen. Den har ännu inte lagt fram något förslag. Det är emellertid precis det uppdrag som utredningen har fått som man kommer att redovisa. Det blir resultatet av utredningens arbete som gör att man får dessa omfördelningar. Det är precis detta uppdrag som utredningen har haft, och detta tycker jag att man fullgjort på ett mycket förtjänstfullt sätt. Att det sedan drabbar kommuner i andra riktningen skapar naturligtvis debatt. Men meningen var ju att man skulle få ett underlag för att kunna göra en rättvisare fördelning.
Herr talman! Som jag sade tidigare har vi inte sett den här björnen. Men såsom den har blivit beskriven tycker jag för min del att den verkar vara ganska otäck. Jag tycker därför att den bör mötas med viss försiktighet. Det var ungefär så jag uttryckte mig. Jag är medveten om att förslaget ännu inte har lagts fram. På det här stadiet har jag bara velat markera att det som hitintills har framgått inte har gett så positiva signaler som jag hade hoppats på.
Herr talman! Jag vill också vara litet försiktig i de här uttalandena, eftersom jag själv sitter med i referensgruppen i utredningen. Vi får väl diskutera detaljerna så småningom. Jag tycker att utredarna har gjort ett bra arbete.

Herr talman! Även om det går att skymta ett svagt ljus i slutet av tunneln är det ekonomiska läget för kungariket Sverige fortsatt bekymmersamt. De offentliga finanserna befinner sig i ett mycket ansträngt läge. Det är mot den bakgrunden regeringens förslag skall ses. Detta innebär att kommuner och landsting inte får någon uppräkning av statsbidragen de närmaste åren. Det är svårt att se något hållbart alternativ till detta förslag. Vid riksdagens behandling av förra årets kompletteringsproposition beslutades om en minskning av statsbidragen till kommuner och landsting på 7,5 miljarder kronor. Det var inget lätt eller trevligt beslut, men det var ett nödvändigt beslut mot bakgrund av underskottet inom den statliga delen av de offentliga finanserna. Inom den kommunala sektorn däremot - förelåg ett överskott. Minskningen under år 1993 måste ses i ljuset av detta. Vi kristdemokrater räknade med att kommunerna skulle klara detta under 1993. Men vi insåg att det skulle komma att bli besvärligare under nästa år. Att tumskruven dras åt under 1994 har även regeringen insett. Det märks t.ex. i förslaget i kompletteringspropositionen om ytterligare 4,2 miljarder kronor till kommunerna under 1994, och det är bra. Herr talman! Innan jag kommenterar förslagen för 1994 vill jag beröra den principiella frågan om hur staten skall styra kommunerna med hänsyn till de samhällsekonomiska förutsättningarna. Jag ansluter mig till dem som anser att staten har det övergripande ansvaret för utvecklingen inom hela den offentliga sektorn. Utifrån samhällsekonomiska hänsyn måste staten staka ut en väg som leder till stabilitet i hela samhällsekonomin. Vägen till samhällsekonomisk stabilitet går över en sanering av de offentliga finanserna och en minskning av de offentliga utgifterna. Detta kan inte isoleras till den statliga sektorn, utan måste även beröra den kommunala sektorn. Jag tror att det framstår som rimligt även för de kommunföreträdare som känner ett ansvar för helheten i den svenska ekonomin. Världens största offentliga sektor kan inte fortsätta växa. En önskan att begränsa kommuners och landstings expansionstakt är inget nytt för den nuvarande regeringen. Den önskan har funnits från statsmaktens sida under de senaste decennierna. Tidigare förekom frivilliga överenskommelser med Kommunförbundet och Landstingsförbundet om lägre tillväxt inom kommunsektorn. Men det var inte någon framgångsrik metod, varför en ny strategi som innebar direkta finansiella åtstramningar utvecklades under 1980-talet. I stort sett varje år under 1980-talet har regering och riksdag beslutat om olika åtgärder för att styra över finansiella resurser från den kommunala sektorn till staten och därigenom försökt få kommuner och landsting att bromsa sin expansion. Dessa åtgärder har bl.a. inneburit indragningar från kommuner och landsting med minst 34 Herr talman! Jag vill nu återgå till de konkreta frågorna för 1994. När kommunerna nu står mitt uppe i en besvärlig anpassningsperiod hälsar jag med tillfredsställelse de tillfälliga åtgärder som regeringen föreslår för nästa år. För det första gäller det förslaget att ge kommuner och landsting ett extra tillskott på 4,2 miljarder kronor. Detta bör göra det avsevärt lättare för dem att behålla sin personal. Och det är viktigt under 1994 när arbetslösheten beräknas nå sin absoluta topp. Jag skulle vilja uppmana kommuner och landsting att utnyttja de ökade resurserna för att behålla personal och/eller tidigarelägga angelägna investeringar. Det kan förbättra kommunernas och landstingens ekonomi även på längre sikt. För det andra gäller det förslaget till övergångsregler för 1994 av det statliga utjämningsbidraget till kommunerna. Det är bra att regeringen föreslår att den högsta tillåtna bidragsförändringen för en kommun minskas från 3 Dessa två åtgärder tillsammans med arbetsmarknadspolitiska åtgärder, inkl. ROT programmet, gör att den kommunala konsumtionsvolymen blir drygt en procentenhet högre än den annars skulle ha blivit. Herr talman! Frågorna kring hur kommunerna skall klara de närmaste årens anpassningsperiod är omfattande. Det krävs både kreativitet, flexibilitet och god kampvilja ute i kommunerna för att effektivisera, rationalisera och förändra på olika sätt. Det gäller bl.a. att släppa fram frivilliga och privata alternativ. Exakt hur detta skall ske i varje kommun och landsting är en fråga för lokal debatt och lokala beslut. Det finns två tankar inför den typen av prövning av verksamhet som jag vill framhålla. Förändringar och besparingar måste ske på ett socialt ansvarsfullt sätt. Det gäller också att tona ner kortsiktiga aspekter och tänka långsiktigt hållbart. Herr talman! Att en enskild kommuns ekonomiska situation blivit så besvärlig att den hamnat på regeringens och riksdagens bord är beklagligt. Men Haninge kommun måste få en chans att komma på fötter igen. Utskottets skrivning kring den statliga medverkan i en sanering av kommunens ekonomi framhåller att regeringen skall följa utvecklingen och överväga lånevillkoren och återkomma till riksdagen om det visar sig nödvändigt. Därför stöder vi kristdemokrater utskottets förslag. Herr talman! Jag kan inte underlåta att instämma i kritiken mot det socialdemokratiska dubbelspelet. Det är inte trovärdigt att å ena sidan kritisera regeringen för indragningen på 7,5 miljarder kronor förra året och att å andra sidan inte lägga tillbaka en enda krona! Sanningen är den att Socialdemokraterna inte har de pengar som de på gator och torg ger sken av att kunna ta fram. Från det socialdemokratiska dubbelspelet går jag vidare till den socialdemokratiska paradoxen. Den hittar man i resonemanget kring det kommunala skattestoppet, som nu upphör på regeringens förslag. I det principiella resonemanget talar Socialdemokraterna självklart varmt om den kommunala självstyrelsen. I nästa andetag kör man glatt över densamma. För att få behålla det extra tillskottet under 1994 vill Socialdemokraterna ställa upp ett absolut villkor som låser kommunernas handlingsfrihet. Herr talman! Det förslag till vårdnadsersättning som aviseras till hösten kommer sannolikt att medverka till en successiv ekonomisk lättnad för kommunerna. Det kommer nämligen att ge ökade förutsättningar för de föräldrar som så vill -- vilket jag betonar -- att ordna barnomsorgen själva och leder därmed till en minskning av efterfrågan på kommunal barnomsorg. Reformen skapar också ett differentierat utbud av olika former av barnomsorg som kommer att pressa kostnader och leda till ökad valfrihet. Alternativet till en vårnadsersättning är att kommunerna tvingas bygga ut den kommunala barnomsorgen för de tiotusentals barn som i dag inte får del av samhällets barnomsorg, vilket skulle innebära en inte obetydlig kostnad för kommunerna. Det är inte alltid ökad valfrihet, större ekonomisk rättvisa och en sund samhällsekonomi går att förena så klart på en och samma gång som när det gäller vårdnadsbidraget.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
Herr talman! Rose-Marie Frebran gjorde ett nummer av påståendet att staten har ett överordnat ansvar för hela den offentliga sektorn. Jag undrar: Vem är av motsatt uppfattning? I vart fall inte jag. Anförandet inbjöd till en rätt principiell debatt om synen på den kommunala verksamheten och den kommunala sektorn. Jag skulle gärna vilja fråga Rose-Marie Frebran: Hur ser kds på primärkommunerna? Anser kds att primärkommunerna i dag är överfinansierade eller underfinansierade? Hur ser kds på behovsutvecklingen? Är den ökande, eller är den minskande? Menar man i kds att det finns en skillnad mellan om behoven tillgodoses i offentlig verksamhet eller i privat verksamhet? Eller skall man bortse från de behov som finns? På slutet återkom Rose-Marie Frebran i sitt resonemang till vårt förslag om villkor för att kommunerna skall få behålla de pengar som nu finns tillgängliga genom att skattebasen har breddats. Rose-Marie Frebran resonerade i det sammanhanget i samma termer som representanter för de andra högerpartierna och hävdade att vårt förslag innebär en låsning för kommunsektorn. Jag undrar: Vilken grad av större frihet ligger i det förslag som utskottsmajoriteten har lagt fram? Till sist, herr talman, vill jag till kds rikta samma fråga som jag riktade till Folkpartiet. Med utgångspunkt i att vi försöker åtgärda arbetslöshetens gissel, hur menar kds att vi skall lindra bekymren för de människor som kommer ut i arbetslöshet om den politik som Rose-Marie Frebran bekänner sig till skall fortsätta att vara gällande?
Herr talman! Ja, jag förde ett principiellt resonemang. Det kan man göra även om det här i debatten inte har framförts så väldigt differentierande meningar om detta överordnade ansvar. Det är väl bra om vi i så fall kan konstatera att vi är överens om detta. Det kan då ligga till grund för våra fortsatta samtal kring förhållandet mellan stat och kommun. Från kds ser vi positivt på primärkommunerna och på det kommunala självstyret. Vi menar att det kommunala självstyret skall behållas och utvecklas och att ansvar skall ges till kommunerna. När det gäller behovsutvecklingen inser vi att det inom vissa områden naturligtvis finns ett ökat behov, som också kommer att utvecklas. Detta ingår som en del i frågan om hur vi klarar den kommunala verksamheten i framtiden. Det är överväganden och prioriteringar som måste göras inom den kommunala sektorn på lokal nivå och kring vilka lokala och kommunala beslut måste fattas. Vi ser ingen principiell skillnad i om verksamhet bedrivs i privat eller offentlig regi, men vi är av den åsikten att vi behöver konkurrens och valfrihet, och för det som samhället skall ha ansvar skall vi naturligtvis ha en offentlig finansiering. Ja, jag anser att det är en låsning att ställa de villkor som Socialdemokraterna ställer för att kommunerna skall få behålla de 4,2 miljarderna. Det ligger en större frihet i att kommunerna, som vi i utskottsmajoriteten föreslår, kan använda pengarna på ett sätt som man själv beslutar om på det lokala planet. I många fall kommer detta att innebära att arbetslöshetsproblemen lindras, vilket är precis vad Per Olof Håkansson ömmar för. Vi ömmar också för detta. Jag riktade själv en uppmaning till kommuner och landsting att de skulle använda resurserna på ett ansvarsfullt sätt, och det är många som kommer att göra det. I dag kunde vi som hade tillfälle att lyssna på radion t.ex. få ett mycket glädjande besked från Karlskrona kommun, med ett icke-socialistiskt styre och med ett moderat kommunalråd. Där har man fattat beslut om att inte säga upp någon i kommunen under de närmaste två åren. Det här ansvaret skall alltså ligga på kommunerna själva.

Herr talman! Jag kan lugna talmannen och deltagarna i debatten med att jag inte skall hålla något långt anförande utan bara komma med några korta kommentarer. Först till Rose-Marie Frebran: Jag saknade i Rose Marie Frebrans inlägg en kommentar kring den kds-motion som faktiskt finns vad gäller Haninge kommun. I den motionen konstaterar man att man inte kan bevilja Haninge kommun de gynnsamma villkor som man i och för sig skulle önska dem vad gäller räntor och amorteringar. Däremot anser man att Haninge kommun skall undantas från kravet i fråga om de 4,2 miljarderna, om man tvingas höja skatten. Kds har i debatten över huvud taget inte kommenterat den motionen. Det är väl ändå en rimlig andrahandsmöjlighet, som skulle finnas. Jag avstår från ytterligare kommentarer kring Rose-Marie Frebrans utläggning om vårdnadsbidraget och hur ekonomiskt fördelaktigt det skulle bli för kommunerna. Jag delar inte den uppfattningen, men jag tror att vi får ta diskussionen om det vid ett annat tillfälle. Olle Schmidt hävdade tidigare i debatten, att om man låter allt vara som det är i fråga om kommunernas ekonomi och alla andra övriga kostnader skulle allting bli bra. Jag och Vänsterpartiet tror definitivt inte det. Vi tror att det behövs väldigt stora förändringar vad gäller budgetunderskott och kommunernas sätt att handskas med sina utgifter och uppgifter. Att däremot inte ge kommuner som har svårt att klara sina åtaganden rimliga möjligheter att klara vård, omsorg, skola, osv. på ett bra sätt är inte heller någon bra utveckling. Jag menar att de viktigaste insatserna för att stärka kommunerna är inrättandet av t.ex. en kommunakut. Detta är i sammanhanget små insatser. De stora insatserna är att vi ser till att ta vara på möjligheten att minska arbetslösheten, att skaffa fram jobb. Det är det som ger kommunerna skatteunderlag och som gör att de kan driva en bra verksamhet. Vad jag och Vänsterpartiet kritiserar regeringen för är att man inte med tillräckliga krafttag tar itu med de här problemen, utan att uppsägningarna och arbetslösheten även i den kommunala sektorn kommer att öka ytterligare. Det accepterar inte vi.
Herr talman! Jag gick inte förbi Haninge kommun, Eva Zetterberg, utan jag konstaterade att vi kan stödja utskottets skrivningar i betänkandet i fråga om Haninge kommun, eftersom utskottet ger regeringen i uppdrag att noga följa utvecklingen och att även mot slutet av den första inledande treårsperioden överväga lånevillkoren och återkomma till riksdagen om det då visar sig nödvändigt. Den här motionen är väckt av kdsrepresentanter från Stockholm, nämligen Ingvar Svensson och Margareta Viklund, och de ömmar naturligtvis på ett särskilt sätt för Haninge. Jag tycker i och för sig inte att det krav som framförs är särskilt orimligt, men vi har ändå att tänka litet längre och fråga oss vad detta kan leda till, om det kan ge en felaktig signal, om det kan göra att också andra kommuner kommer och ställer sig utanför porten och knackar på och vill ha samma dispens. Jag misstänker att det skulle kunna hända. När jag i morse på datorn läste telegram från TT såg jag att ungefär motsvarande situation tydligen finns i Sundsvall, där man nu har en skuld på 1,8 miljarder i ett bostadsbolag som kommunen kommer att ta över. Det kommer naturligtvis att innebära en oerhört stor påfrestning. Det kan också finnas andra kommuner som befinner sig i en väldigt besvärlig situation och som på detta sätt skulle kunna få en felaktig signal. Jag tror också att det, med hänsyn till Haninges konkurrensförhållande till omgivande kommuner, kan vara lika förmånligt för kommunen att på ett bräde få motsvarande 32 öre i extra tillskott som att öka kommunalskatten för nästa år med 50 öre. Sedan tycker jag att det är förvånande att inte Eva Zetterberg trycker på Socialdemokraterna. De säger att de lägger hela ansvaret för beslutet på majoriteten, men de reserverar sig inte mot beslutet. Återigen försöker sitta på två stolar.

Herr talman! När det gäller indragningar för löntagarna lider inte den borgerliga regeringen av någon brist på fantasi. Utöver sänkningen av nivån i a-kassan så föreslår regeringen att avgångsvederlag skall räknas som lön från arbetsgivaren. Den som fått detta skall inte kunna bli föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Visst finns det anledning att se över detta, men det måste ske med viss urskiljning. Vi socialdemokrater kan inte acceptera att s.k. allmänna skadestånd som utbetalas vid sidan av ekonomiskt skadestånd enligt lagen om anställningsskydd skall betraktas som avgångsvederlag. Inte heller kan vi acceptera att ersättning utbetald från försäkringsbolag skall anses som avgångsvederlag. Regeringens förslag har avvisats av ett enhälligt utskott, både när det gäller denna del och när det gäller den beställning som utskottet gjorde i fråga om arbetslöshetsförsäkringen för egenföretagare. Nu får arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund litet mer tid till eftertanke innan han återkommer i dessa frågor. För att den aktiva arbetsmarknadspolitiken och därmed arbetslinjen skall fungera, krävs ett samspel mellan olika regler och intressenter. Det måste för det första finnas tillräckligt med resurser till aktiva insatser. Det måste vidare finnas väl fungerande arbetsförmedlingar som håller i resurserna och alla lediga jobb som finns. Slutligen måste arbetslöshetsförsäkringen understödja arbetslinjen. Dessa viktiga förutsättningar har regeringen totalt missat. Den borgerliga regeringen håller nu på att punktera arbetslinjen och ge Sverige en utomeuropeisk arbetslöshetspolitik. Att arbetsförmedlingarna inte får tillräckliga resurser för att ta hand om alla arbetslösa står klart för alla. Så sent som för några veckor sedan beslutade riksdagens borgerliga majoritet att tillåta vinstsyftande arbetsförmedlingar och fri uthyrning av arbetskraft. Därmed kommer också på sikt de väl fungerande arbetsförmedlingarna att bli mindre effektiva. Och en total avreglering för in och uthyrning av arbetskraft kommer att förstärka denna effekt. Herr talman! I dag skall vi i kammaren diskutera arbetslöshetsförsäkringen, som nu regeringen också avser att rasera. Utformningen och förvaltningen av arbetslöshetsförsäkringen utgör en unikt viktig länk i arbetslinjen. Försäkringen startades ursprungligen av fackföreningarna, och stora krav har därför ställts på den arbetslöse, med en skyldighet att ta erbjudna arbeten som är lämpliga eller genomgå utbildning. Den lokala fackföreningen hjälper till med att både tipsa om jobb och hålla kontakt med de arbetslösa. Regeringens högsta önskan är nu att ''socialisera'' denna försäkring, inte för att den då skulle bli bättre, tvärtom, utan bara för att man inte kan acceptera att fackföreningen är med och administrerar försäkringen. Mitt under utredningsarbetet kastar sig regeringen över ersättningsnivåerna i försäkringen, som man menar är för höga. Man sänker den högsta ersättningen, och ersättningsnivån sänks från 90 till Låt oss granska argumenten för att sänka ersättningsnivån i försäkringen. Det påstås ibland att ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen är hög med internationellt mått mätt. Det påstås också att en samordning med socialförsäkringarna bör ske, och detta skall leda till en lägre ersättningsnivå. Vad är tanken bakom arbetslöshetsförsäkringen? Den skall ge möjlighet till omställning vid arbetslöshet. Den är inte en socialförsäkring som skall ge ett allmänt grundskydd. Försäkringen är en del av den aktiva arbetsmarknadspolitiken och skall ge drivkrafter till arbete eller aktiva åtgärder. Att arbetslöshetsförsäkringen har denna karaktär har också underlättat omstruktureringar av näringslivet i Sverige. Fackföreningsrörelsen har alltid varit positiv till tekniska förändringar, till skillnad från vad man är i många andra länder. Man har vetat att de arbetslösa har fått en hygglig ersättning och att de så snart som möjligt har erbjudits omskolning till andra arbetsuppgifter. Att nu sänka ersättningsnivån innebär därför en kraftig försvagning av försäkringens syften. En ersättning vars nivå närmar sig socialhjälpsstandard är inte vad man förväntar sig när man blir arbetslös. Mina första frågor till de borgerliga företrädarna blir därför: Anser ni att arbetslöshetsförsäkringen är en social försäkring? Vilket land har ni som förebild när det gäller arbetslöshetsförsäkringens konstruktion? Om ni nu skulle anse att arbetslöshetsförsäkringen bör jämställas med socialförsäkringarna så innebär regeringens förslag att man vid arbetslöshet kommer att få mycket sämre ersättning än man får när man exempelvis är sjuk. kr per år, får i dag 130 500 kr per år i arbetslöshetsförsäkring. Med regeringens förslag minskas ersättningen till 116 000 kr. Om vederbörande i stället är sjuk under ett år får han Än värre blir jämförelsen om man tar någon som tjänar litet mera än genomsnittet. Den som tjänar 200 000 kr får med regeringens förslag ca 146 000 kr i arbetslöshetsersättning. Om personen i stället är sjuk under ett år får han 165 000 plus ca 12 000 kr i semesterersättning. Min andra fråga till de borgerliga blir därför: Anser ni att en genomsnittlig löntagare skall ha sämre ersättning när han är arbetslös än när han är sjuk? Herr talman! A-kasseersättningens storlek är viktig i tre avseenden. Först reglerar den inkomsten för alla de hundratusentals människor som nu är arbetslösa. Den reglerar också inkomsten för alla dem som är föremål för aktiva åtgärder som är knutna till ersättningens storlek. Det innebär att mer än en tiondel av arbetskraften är direkt beroende av ersättningsnivån. Men i ett tredje steg får regeringens förslag om att sänka ersättningsnivån allvarliga konsekvenser för alla löntagares inkomster. Ersättningsnivån styr nämligen den lönenivå som de flesta arbetslösa måste acceptera när de söker ett nytt arbete. Tidigare var man tvungen att acceptera en lönenivå som låg på 80 % av tidigare lön. Nu blir man tvungen att acceptera en lönenivå som ligger på 70 % av tidigare lön. Blir man sedan arbetslös igen så sänks ersättningen till 80 % av denna tidigare låga nivå. Detta betyder i praktiken lönesänkningar på tusentals kronor i månaden för många människor. Detta kommer särskilt att drabba kvinnorna på arbetsmarknaden. Min tredje fråga till de borgerliga blir: Anser ni att det är rimligt att en redan tidigare lågavlönad kvinna blir tvungen att acceptera 70 % av sin tidigare inkomst för att få ett nytt arbete? Jag måste också fråga de borgerliga ledamöterna i arbetsmarknadsutskottet: Hur tror ni att en vanlig inkomsttagare skall ha möjlighet att från den ena dagen till den andra få en sänkning av ersättningsnivån med 11,1 %? Ta en ensamstående mamma med två barn. Hon tjänar 120 000 kr. om året, men blir arbetslös. I dag får hon 108 000 kr. i arbetslöshetsersättning. Med ert förslag får hon 96 000 kr., dvs. en sänkning av ersättningen med 1 000 kr. i månaden. Hur tror ni att hon skall ha råd med detta? Vilket blir ert råd till henne, Anders G Högmark, när familjeekonomin klappar ihop? Det vi kan vara överens om här i kammaren i dag är att arbetslöshetsförsäkringen befinner sig i en finansiell kris. Med nuvarande höga arbetslöshet uppstår ett galopperande underskott. Redan om ett år är det ackumulerade underskottet 52 miljarder kronor. Enligt min uppfattning är det oacceptabelt att ha ett så snabbt växande underskott. Det är därför i högsta grad förvånande att regeringen saknar strategi för hur man skall komma till rätta med underskottet. Det enda förslaget är att försämra ersättningen till de arbetslösa. Men det hindrar inte att underskottet om ett drygt år är 52 miljarder kronor. För att bryta denna utveckling måste arbetslösheten pressas tillbaka, och för det krävs en ny ekonomisk politik och en ny arbetsmarknadspolitik. Detta verkar inte regeringen vara medveten om. Vi socialdemokrater vill stärka finansieringen av arbetsmarknadsfonden på följande sätt. Vi vill ta i anspråk det utrymme som skapas i sjukförsäkringssystemet genom den höjning av egenavgiften i sjukförsäkringen till 1,9 % som genomförs den 1 januari 1994. Detta frigör ett utrymme motsvarande 6,6 miljarder kronor. Arbetsgivaravgiften för sjukförsäkringen kan därmed sänkas och arbetsmarknadsavgiften höjas med motsvarande tal. På sikt vill vi fortsätta att omdisponera de arbetsgivaravgifter som nu går till sjukförsäkringen så att de i fortsättningen tillförs arbetsmarknadsfonden. Denna bör nämligen finansieras i allt väsentligt genom arbetsgivaravgifter. Vi vill också höja skatten för höginkomsttagarna med 4 miljarder kronor, som skall tillföras arbetsmarknadsfonden. Totalt innebär dessa förslag att fondens intäkter ökar med 10,6 miljarder kronor på helårsnivå. Detta är våra förslag för att trygga finansieringen av försäkringen. Men vilka förslag har regeringen? Inga alls såvitt jag vet. I stället fortsätter ni att låna till arbetsmarknadsfonden som om ingenting hänt. Så lägger ni förstås en del av bördorna på de arbetslösa genom att sänka ersättningarna. Därmed minskar naturligtvis utgifterna för fonden. Men var hamnar utgifterna i stället? För även de som nu får en orimligt låg ersättning måste ju kunna leva. Till att börja med innebär ju regeringens besparing, som man påstår uppgår till 6,8 miljarder kronor, att kommunerna mister skatteintäkter motsvarande 2 miljarder kronor. Det innebär förmodligen ytterligare arbetslösa i kommuner och landsting. De som inte kan leva på sin arbetslöshetsersättning blir tvingade att gå till socialen för att få stöd. Det innebär ytterligare utgifter för kommunerna och förmodligen ännu fler arbetslösa. Statens inkomster från mervärdesskatt och andra punktskatter kommer att minska med minst en miljard i och med denna köpkraftsindragning. Kontentan blir att för samhällsekonomin i stort blir besparingen försumbar. Men för individen blir den mycket kännbar, för många en ren katastrof. Detta har nu till och med Ny demokrati förstått. I Aktuellt Special i söndags medgav Bert Karlsson att så är fallet. Därför frågar jag Laila Strid Jansson: Varför vidhåller ni då den överenskommelse ni gjort med de borgerliga, när även en av era partiledare motsätter sig den? Jag tycker det är ett anständighetskrav att ni redovisar hur detta skall ske. Skall ersättningen bli Hur har ni tänkt er att lotsa detta förslag igenom riksdagen? Jag kanske borde ha frågat regeringen i stället, för även biträdande statsministern avfärdar ju förslaget. Det tycks råda stor oenighet i regeringen om detta. Till sist måste jag också säga någonting om regeringens lagförslag. När regeringen kom med förslaget om att sänka ersättningsnivån och införa karensdagar sade vi att det innebär retroaktiv lagstiftning. Detta förnekade regeringen. Man sade att de som var arbetslösa när lagen trädde i kraft inte skulle drabbas. Sanningen var emellertid precis den som vi sade. Det har också de borgerliga ledamöterna i utskottet insett och delvis tagit konsekvenserna av. 6 september, och det är bara den som då är arbetslös och senare får ett arbete som kan drabbas av karensdagar med retroaktiv verkan. Vi kan inte acceptera detta! Den som är arbetslös den 6 september skall inte behöva förlora 3 000 kr. för att ta ett vikariat på några dagar. Detta är orimligt. Det skulle aldrig accepteras om ett försäkringsbolag sänkte ersättningen efter det att ett försäkringsfall inträffat. Men för en borgerlig regering är tydligen allting möjligt. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen till betänkandet.

Herr talman! Ny demokrati begär en i grunden förändrad arbetsmarknadspolitik. Det nuvarande systemet klarar inte av anstormningen av arbetslösa. En sedan många år felaktig politik har lett till denna massarbetslöshet, som nu håller på att leda in oss i en djup depression, där allt fler slås ut från arbetsmarknaden och blir bidragsberoende. Ny demokrati föreslår en reformering av arbetslöshetsförsäkringen. Det stora underskottet i försäkringen och den höga kompensationsnivån ger anledning till omprövning av principerna för försäkringen. Denna åtgärd bör komma till stånd för att bl.a. större rättvisa skall råda. Många arbetstagare står helt utan försäkring, och trots detta ökar hela tiden underskottet i arbetsmarknadsfonden. Ny demokrati anser, att en tänkbar modell där arbetslöshetsersättningen delas in i tre delar kunde se ut på följande sätt: Ett statligt grundskydd, en obligatorisk försäkring som tecknas av arbetsgivaren, samt en frivillig försäkring. dagar. Fem karensdagar skall gälla, och ersättningsnivån föreslås bli 75 % av lönen upp till en årslön motsvarande 7,5 basbelopp. Det är alltså fullt möjligt för var och en att skaffa sig ett hundraprocentigt skydd, beroende på den egna frivilliga insatsen. Ny demokrati anser vidare att frågan om ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen måste ses i ett vidare perspektiv. En större överensstämmelse med socialförsäkringssystemet måste eftersträvas. Då minskar risken för fusk och ''bidragsoptimering''. Principen bör således vara att nivån på den del av ersättningen som betalas av det allmänna är lika stor oberoende av grunden för ersättningen. Få saker har under det senaste året upprört allmänheten så som de s.k. fallskärmsavtal som förekommer på arbetsmarknaden. Vi i Ny demokrati instämmer till fullo i vad AMS har anfört om att det torde uppfattas som stötande, att personer som har fått stora belopp i avgångsvederlag också kompenseras med samhällsmedel för inkomstförlust. Det har visat sig att t.o.m. personer som har fått lämna sitt arbete på grund av inkompetens och oskicklighet har avtalat sig till ekonomisk ersättning med ansenliga belopp. En person som genom ett sådant avtal får ekonomisk ersättning skall inte dessutom ha rätt till av staten utbetald arbetslöshetsersättning. Detta borde väl vara helt uppenbart. Vår modell till ny arbetslöshetsförsäkring bör även kunna ligga till grund för samordningen av avgångsvederlagen med arbetslöshetsersättningen. Till den del avgångsvederlaget kan anses motsvara en påbyggnad under rimlig övergångsperiod, bör man alltså bortse från detta vid samordningen med arbetslöshetsersättningen. Med en sådan modell förhindrar man stötande fall av överkompensation. Man kan ju jämföra med uppehållslönen som är på sex månader, under vilken tid man inte uppbär någon annan ersättning. Vi i Ny demokrati anser att någon form av samordning måste ske mellan ersättningarna och avgångsvederlagen. Vi tycker att majoriteten i utskottet har en mycket restriktiv hållning till detta och även till orättvisorna som förekommer vad beträffar småföretagare, som jag snart kommer att gå in på. Regeringens förslag reser emellertid en del frågor om hur samordningsregeln bör konstrueras. Bl.a. kan man ställa frågan om det finns anledning att tillämpa olika bestämmelser beroende på om utbetalningen sker direkt från den tidigare arbetsgivaren eller genom en fond eller liknande. Regeringen bör skyndsamt återkomma i frågan. Med skyndsamt menar vi att ett färdigt förslag bör finnas vid riksdagens öppnande i höst. Akuta frågor bör behandlas akut. Den tolkning av företagarbegreppet som har förekommit i praxis, särskilt i samband med familjeföretagen, kan knappast anses stå i överensstämmelse med gällande lagstiftning. Det av regeringen nu framlagda lagförslaget är därför synnerligen välkommet. Det märkliga här är att det enbart är Ny demokrati som stöder regeringens proposition i denna del. Däremot är regeringspartierna restriktiva till förbättringar för småföretagare. Några förtydliganden bör dock göras. Vid bedömningen av vem som skall anses ha väsentligt inflytande instämmer vi i Ny demokrati i vad som sägs i propositionen. Enbart den som har haft ett inflytande på verksamheten totalt som har varit så starkt att det ekonomiska utfallet till stor del berott på dennes kompetens, åtgärder och ställningstaganden skall alltså omfattas. En schablonmässig bedömning efter någons formella ställning i företaget får inte förekomma. I varje ersättningsärende måste en sammanvägning göras av samtliga relevanta omständigheter för att avgöra om delägaren i praktiken har haft ett väsentligt inflytande av det nyss nämnda slaget. Ett gynnsamt klimat för småföretagandet är en av de viktigaste förutsättningarna för att Sverige skall kunna ta sig ur krisen. Få saker debatteras i dag så livligt som satsningen på småföretagare. Det verkar som om alla partier nu plötsligt stöder Ny demokrati i denna fråga och anser att det är inom de små och medelstora företagen som framtidens jobb finns. Därför vore det väl högst naturligt, när vi äntligen är ense, att acceptabla förutsättningar skapas för de små och medelstora företagen. I den praktiska tillämpningen tycks man ha glömt att försäkringen faktiskt omfattar alla förvärvsarbetande. En ytterst sträng praxis har tvingat företagare att avyttra rörelsetillgångarna för att få rätt till ersättning. Enbart genom att göra sig av med företaget kan kriteriet att rörelsen skall ha upphört ''annat än tillfälligt'' anses uppfyllt. Som framförs i propositionen är detta en orimlighet. Företaget är ju ofta den enda möjligheten för den arbetslöse att åter få fotfäste på den reguljära arbetsmarknaden. Om möjlighet ges att göra undantag från kravet på att rörelsen skall ha upphört definitivt kan man undvika de djupt otillfredsställande situationer som dagens regler kan tvinga fram. Frågan är så angelägen att den bör få snabbast möjliga lösning. Med hänsyn till ärendets art bör dock regeringen med förtur lägga fram ett konkret förslag i frågan. Låt oss nu verkligen se till att samma horribla sak inte händer vad beträffar anhöriga till företagare och deras rätt till arbetslöshetsersättning. Under 20 års tid har dessa felbehandlats på grund av att AMS har gett luddiga direktiv till a-kassorna. Det värsta med detta är att många riksdagsledamöter har reaget på detta och rent slentrianmässigt motionerat. Ingen har tydigen aktivt och verksamt följt upp sin motion. Observera tidpunkten 20 år! Detta får fortgå tills vi i Ny demokrati aktivt och beslutsamt har agerat i frågan. Herr talman! Jag står givetvis bakom alla reservationer som har avgetts av Ny demokrati. För att spara tid åt kammaren yrkar jag nu emellertid endast bifall till reservation 4.
Herr talman! Det är egentligen förvånansvärt att Ny demokratis representant nu har hållit ett anförande här om arbetslöshetsförsäkringen. Hon har inte med ett enda ord nämnt vad som händer med de människor som helt plötsligt blir utan en ersättning på minst 1 000 kronor i månaden. Jag ställde frågan till Laila Strid-Jansson om hur hon tror att människor upplever situationen när deras ersättning helt plötsligt sänks, när man redan har en mycket låg ersättning och kanske har gått arbetslös under ett halvår. Hur tror Laila Strid Jansson att den människan skall klara sina samhällsuppgifter? Den frågan ställde jag i debatten här. Men från Ny demokratis sida säger man inte ett ljud om detta. Den andra frågan rörde Bert Karlssons uttalande i Aktuellt Special att man inte gör några samhällsbesparingar genom att sänka ersättningsnivån. Min fråga till Laila Strid-Jansson var då: Varför ställer i så fall Ny demokrati upp i omröstningen här för att sänka ersättningsnivån?
Herr talman! Johnny Ahlqvist, problemet är ju att det inte finns några pengar. Precis som Johnny Ahlqvist sade, galopperar arbetsmarknadsfonden och vi är alla medvetna om att besparingar måste göras. Men vi kan inte lyfta ut en enda fråga. Vi har försökt att se allting som en helhet. Vi har bl.a. föreslagit en helt ny familjepolitik, där barnbidragen skall vara inkomstprövade, så att alla som tjänar en halv miljon kronor om året inte skall ha barnbidrag. Genom detta skulle vi spara 21 miljarder. Men det är inget annat parti som är intresserad av detta.

Herr talman! Jag fick inte heller denna gång svar på min fråga. Laila Strid-Jansson försöker hela tiden att slingra sig undan med att säga att Ny demokrati har förslag på andra områden. De 6,8 miljarderna, som ni har skrivit under i det här betänkandet, kommer att genomföras som en besparing. Detta har ni gjort därför att ni säger att man måste spara de 52 miljarder som det ackumulerade underskottet i arbetsmarknadsfonden kommer att bli i framtiden. Men vilka förslag har Ny demokrati för att rätta till detta galopperande underskott? Vi har från Socialdemokraternas sida sagt att vi inte behöver sänka nivån för ersättning till de arbetslösa, utan det går att finansiera detta på annat sätt, vilket inte får de sociala konsekvenser för många människor som en sänkning av ersättningen skulle medföra. Det är just den frågan som det skulle ha varit intressant att få besvarad, liksom vad Ny demokrati i övrigt säger om den besparing, som enligt Bert Karlsson inte kommer att bli någon besparing totalt sett, därför att kostnaderna i stället förs över på kommunerna. Det är viktigt att ni i Ny demokrati öppet visar vad ni tycker i dessa frågor. Ni kom ju in i rikdagen och gick till val på att vi andra som satt här inte hade något rationellt tänkande utan det skulle ni stå för. Nu gör ni ju precis samma sak som ni beskyllde oss för i valrörelsen 1991. Ni gör precis som Carl Bildt säger: ni taktiserar.
Herr talman! Jag undrar hur Socialdemokraterna ställer sig till frågan om att höja egenavgifterna i arbetslöshetsförsäkringen. Det har ni inte talat ett ord om. Däremot pratar ni om att höja avgifterna för höginkomsttagare hela tiden, och det kan inte vi acceptera. Vi har föreslagit och fått igenom slopade grundavdrag. Vi vill helt enkelt se till att få en ny familjepolitik. Man måste samordna alla system -- socialförsäkringssystem och arbetslöshetsersättning. Vi kräver en helt ny arbetslöshetsförsäkring, för den är väldigt orättvis som den är i dag. Problemet är ju, på grund av politiken som har förts tidigare under många år, att det inte finns några pengar. Man måste börja spara, men för rättviseaspektens skull har vi föreslagit en rad åtgärder, och jag vidhåller att man inte kan plocka ut enskilda projekt. Vi har fått igenom en del saker i finansutskottet men kanske inte hunnit ända fram. Det ni föreslår har ni inte en klar finansiering för, anser vi.

Herr talman! Jag fick en konkret fråga från Hans Först vill jag till protokollet fastslå att vi inte ställer upp på den utformning av karensdagarna som den borgerliga majoriteten har gjort, utan vi har reserverat oss i denna del. Att vi accepterar karensdagarna beror på att vi har ett heltäckande förslag till finansiering för att öka intäkterna i arbetsmarknadsfonden, som bygger på att alla solidariskt skall hjälpa till. Det skall arbetsgivarna göra genom arbetsgivaravgiften och sjukförsäkringsavgiften. De människor som har ett arbete skall hjälpa till att finansiera arbetsmarknadsfonden. De arbetslösa får då lämna sitt bidrag genom denna karensperiod på fem dagar, som drabbar människorna en gång på en tolvmånadersperiod. Det är anledningen till att vi har accepterat detta. Det är vårt heltäckande förslag till att finansiera arbetsmarknadsfonden.

Herr talman! Jag vet inte vad det är för skillnad mellan oss. Hans Andersson säger att han är beredd att gå med på höjningar av egenavgifterna. Vi socialdemokrater säger att vi inte är beredda att öka egenavgifterna till a-kassan. Vad är det för skillnad, Hans Andersson, mellan att införa fem karensdagar eller att, som Vänsterpartiet vill, öka egenavgifterna?

Herr talman! När man lyssnar litet grand på debatten -- det gäller inte minst Johnny Ahlqvists inlägg -- får man en känsla av att motivet för att regeringen lägger fram detta förslag är något slags allmän ondsinthet, en vilja att komma åt de människor som har drabbats av arbetslöshetens gissel, ett sätt att riktigt markera en asocial profil. Detta är så uppenbart felaktigt. Man kan diskutera olika metoder och lägga olika värderingar på dem, men att uppfatta regeringen som om den har ett ont uppsåt att verkligen komma åt dessa människor, tycker jag kanske att vi kunde lämna i en någorlunda rimlig och anständig debatt. Ett av kanske två motiv, vilket även Johnny Ahlqvist och Hans Andersson har varit inne på, för att göra förändringar i detta system är framför allt att i stort sett drygt en tredjedel av de människor som är utan arbete i dag står utanför de trygghetssystem som arbetslöshetsersättningen och KAS innebär. Det andra motivet är naturligtvis det galopperande underskottet i arbetsmarknadsfonden. På den sista punkten förefaller alla att vara överens, nämligen att den utvecklingen inte kan fortsätta. Att ha ett underskott på 20 miljarder i år, 45--50 miljarder nästa år och 80--120 miljarder på tre fyra år är icke möjligt att acceptera framöver. Vi måste då se hur man skall komma till rätta med det. Herr talman! Det finns i princip fem komponenter som reglerar Arbetsmarknadsfondens ekonomi. Det är för det första givetvis arbetslöshetsnivån. Det är för det andra den ersättning som man får om man blir arbetslös -- a-kasseersättningsnivån. Det är på utgiftssidan. Sedan har man egenavgiftsnivån som en tänkbar intäkt, man har arbetsmarknadsavgiften, och man har självfallet de pengar som staten skjuter till. Jag tror att man framöver kommer att vara i behov av att göra justeringar i stort sett på alla dessa fem punkter. Det är alldeles uppenbart att den mest effektiva punkten är att sänka arbetslöshetsnivån. Om det vore så enkelt som att man bara kunde kommendera fram detta eller att som Johnny Ahlqvist ge ett intryck av att siffrorna för arbetslösheten steg när den borgerliga regeringen tog över. Redan 1989 varnade Göte Bernhardsson för att luften gick ur arbetsmarknaden. Det var mitt under den välsignade perioden då Socialdemokraterna hade regeringsmakten. Redan då började arbetslöshetssiffrorna att skjuta i höjden. Jag kan bara konstatera att denna arbetsmarknadsfond inte är konstruerad för de nivåer som vi har både på utgiftssidan och på intäktssidan. De går inte att hålla ihop med en arbetslöshet som är större än 2,5--3 %. Det finns ingen möjlighet till det. Johnny Ahlqvist säger att socialdemokratin har ett finansieringsalternativ. Det är klart att det är ett alternativ, men man kan diskutera trovärdigheten i detta alternativ. Genom att föra över pengar från sjukförsäkringssystemet till arbetsmarknadsfonden och a-kassesystemet skulle man kunna finansiera det hela och tillföra ett antal miljarder kronor. till 1991? Ge en antydan här i kammaren om hur många miljarder ackumulerade på fem år som det systemet gått back med. Om ett system inte genererar några överskott, hur skall man då kunna föra över pengar till ett annat system? En fattig kyrkråtta skall finansiera en annan, ännu fattigare, kyrkråtta. Är det modellen? Hur många miljarder gick alltså sjukförsäkringssystemet back med? Det är ju detta som enligt Johnny Ahlqvists och Socialdemokraternas modell skall finansiera det här aktuella systemet som går back. Jag är alltså övertygad -- på den punkten håller jag med både Hans Andersson och Johnny Ahlqvist -- om att det är nödvändigt att mycket snabbt göra någonting. Nu när Gerhard Larsson har lagt fram sitt förslag kan man som en allmän iakttagelse säga att det alltid är mycket lättare att tala om vad som inte är bra i ett system som föreslås. Kanske hade det varit mera kreativt att föreslå ett alternativ, och då framför allt ett hållbart sådant. Om tempot och betydelsen av att det är viktigt att snabbt göra någonting tror jag att vi kan vara totalt överens i denna kammare. Det är inte rimligt att ha ett växande -- ja, galopperande -- underskott. Vidare är att notera att vad regeringen på ett antal punkter gör, just för att åstadkomma en ny ekonomisk politik som häver arbetslösheten, är åtgärder på ett antal områden som vi inte närmare behöver gå in på här men som regeringen vid ett flertal tillfällen har presenterat. Det gäller satsningar på småföretagsamheten -- en fråga som Laila Strid-Jansson varit inne på -- och regeringens många förslag på ett stort antal områden som gagnar småföretagsamheten. I dag upplever exportindustrin att orderingången blir allt bättre. Det är alltså god orderingång och bra vinster. Därigenom skapas nya jobb inom exportindustrin. Det kommer givetvis att innebära att även den inhemska industrin utvecklas och att vi får en vändning beträffande arbetslöshetssiffrorna. De talen började redan 1989 att rusa i höjden, Johnny Ahlqvist! Det var inte i oktober 1991 som det började, utan vändningen skedde mitt under det socialdemokratiska maktinnehavet. Självfallet var det ett utslag både av den ekonomiska politik som ni förde och av den internationella konjunkturen. Utskottet har lagt fram en del förslag och gjort en del revideringar jämfört med den proposition som presenterats. Det gäller bl.a. karensdagarna. Vi menar att ett system med fem karensdagar per löpande tolvmåndadersperiod är bättre ägnat att stimulera människor att ta just kortvariga jobb. Det är av det skälet som vi också i stor enighet föreslår att ikraftträdandet skjuts framåt, från den 5 juli till den 6 september. Här finns det framför allt två skäl att anföra: Dels kan sommararbetsmarknaden med många kortvariga jobb störas genom karensvillkoren, dels är det rent administrativt givetvis enklare om det blir en något längre framförhållning. Vidare har vi behandlat frågorna om en eventuell samordning av avgångsvederlag och ersättning i arbetslöshetsersättningen. Det är väldigt lätt att genom de stämningar som här finns lockas in i en diskussion om att avgångsvederlag är lika med ett slags fallskärmsavtal med förmåner i miljonklassen. Sådana finns, men sådana bör stävjas på olika sätt. Det har varit alltför mycket av den typen under de gångna åren. Innan man omedelbart bejakar kravet på en samordning mellan avgångsvederlag och akasseersättningar är det viktigt att man inser att detta med avgångsvederlag är ett mycket väl etablerat instrument på arbetsmarknaden. Detta instrument används i stor omfattning, och så har det varit under lång tid. Det kommer säkert också framöver att vara en förutsättning för att det skall gå att få till stånd en vettig omstrukturering inom företagen. Människor som har jobbat länge i ett företag skall få rimlig ersättning, om de tvingas lämna företaget i förtid. Utskottet pekar på en lång rad frågor som det är viktigt att klara ut. Avgångsvederlagen regleras i flera olika kollektivavtal. Inom det statliga systemet finns det en regel som säger att förutom arbetslöshetsersättningen skall en form av avgångsvederlag utgå upp till 85 % av den ursprungliga lönen. Det här regleras ju både via kollektivavtal och direkt mellan arbetstagare och arbetsgivare. Vi i utskottet har inte ansett det vara rimligt att den ena kategorin skall befrias från samordningskravet, medan den andra skall underkastas detsamma. Vi tycker att det finns anledning att ytterligare titta på detta. Dessutom finns det skäl att fundera över om det skall ske en samordning -- jag ifrågasätter allvarligt en sådan -- mellan ideellt utdömda skadestånd och avgångsvederlag och arbetslöshetsersättning. Skall man exempelvis grunda en sådan samordning på avtalat avgångsvederlag? Skall avtalet i sig utgöra grunden för samordningen, eller skall det faktiskt utbetalade avgångsvederlaget vara det som samordningen grundas på? Herr talman! Det finns flera punkter som regeringen/departementet ytterligare bör titta på innan vi i utskottet kan tycka att det är rimligt att säga ja. Vi har också diskuterat arbetslöshetsbegreppet. Det råder väl inget tvivel om att det under senare tid har kommit väldigt många oroande rapporter om att företagarbegreppet i arbetslöshetsförsäkringen varit alltför vitt tolkat. Utskottet definierar detta på ett snävare sätt. På klarspråk handlar det om personer som har ett direkt ansvar för verksamheten, personer som har ett direkt ägande och som i sin aktiva gärning kan påverka företagets resultat. Självfallet skall man ha personlig utkomst av företaget. Arbetslöshetsbegreppet för företagare har även diskuterats. Det har gjorts gällande att man från ett företags sida borde kunna få åtnjuta arbetslöshetsersättning om intäkterna tryter. Det kan gälla ett åkeri. Om inkomsterna blir lägre är det bara att konstatera att företaget inte längre existerar. Sedan utgår arbetslöshetsersättning. Vi menar att det inte bör vara ett krav -- här har tillämpningen varit för hård -- att företaget definitivt upphör och därmed tvingas utförsälja sin egendom. Det kan finnas skäl t.ex. för ett åkeri att helt enkelt ställa av bilarna. Då bevisar man att det inte förekommer några intäkter i rörelsen. I det läget borde man kunna få ut någon form av ersättning. Det finns anledning för regeringen att ytterligare titta på detta. Utskottet har också tittat på ett antal frågeställningar och förslag som gäller samordningen mellan pensioner och arbetslöshetsersättning. Framför allt gäller det sjömännens pensionsanstalt. Med stöd av vår initiativrätt i utskottet har vi föreslagit att det skall vara möjligt med undantag från regler som innebär att samordningen försätter pensionärerna i ett sämre läge.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

Herr talman! Anders G Högmark rekommenderar mig att inte föra en dialog om att det här handlar om att man försöker komma åt löntagarna. Men jag kan bara uppfatta framlagda förslag så, att man på alla sätt försöker komma åt löntagarna. De borgerliga företrädarna i riksdagen har träffat en överenskommelse med Ny demokrati om den ekonomiska politiken, innebärande att skatten för landets höginkomsttagare höjs med 148 kr! Samtidigt är man beredd att sänka ersättningsnivån i fråga om a-kassan med 1 000--1 500 kr i månaden för löntagarna. Kan inte detta tolkas så, att man på alla sätt försöker klämma åt löntagarna och att man lämnar höginkomsttagarna åt sidan? Om inte, kan jag inte förstå resonemanget här. Så några ord om det galopperande underskottet. Jag redovisade i mitt inledningsanförande att vi har ett heltäckande förslag som vi kan finansiera. En del av den finansieringen består i en skatt för höginkomsttagarna som skulle tillföra staten ca 4 miljarder. I botten finns mer än 10 miljarder som kan tillföras arbetsmarknadsfonden. Men vad har regeringen för alternativ, Anders G Högmark? Ni har ju ännu inte presenterat någonting här utöver det förslag som Gerhard Larsson hade presskonferens om i går och som biträdande statsministern Bengt Westerberg redan har sågat av. Vad har alltså regeringen att komma med här? Det är viktigt att veta vilka era alternativ är. Om ni har sådana, tycker jag att ni skall redovisa dem. När det gäller att sänka arbetslösheten har vi sedan hösten 1991 lagt fram konkreta förslag och presenterat flera program för hur man skall kunna minska arbetslösheten i det här landet. Men Anders G Högmark har tillsammans med sina partikamrater och tillsammans med Ny demokrati konsekvent röstat ned alla våra förslag. Så till det stora underskottet i sjukförsäkringen. Jag baserar mina uppgifter på arbetsmarknadsministerns uttalande den 2 april i debatten här i riksdagen. Han sade att sjukförsäkringen redan är överfinansierad på grund av den sjunkande sjukfrånvaron. Antingen har Anders G Högmark fel, eller också har arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund fel. Hur blir det med svaren på de frågor som jag ställde under debatten? Blir det några samhällsekonomiska besparingar genom att man överför kostnaderna till kommuner i stället? Vad är Anders G Högmarks svar till den ensamstående mamma som jag nämnde? Vad skall hon klara med när hon får sin lön sänkt med 1 000 kr i månaden när hon redan är drabbad?
Herr talman! Vad har regeringen för alternativ utöver det förslag som Gerhard Larsson har presenterat i går? frågar Johnny Ahlqvist. Jag delar uppfattningen att det borde ha funnits mer av substans i de förslag som har lagts fram. Man kan lätt kritisera dem. Det finns väl inslag i dessa förslag som man kan ta fasta på och säkert komplettera och utveckla. Problemet är ju, om man nu skall vara öppen, att Socialdemokraterna och Johnny Ahlqvist är lika tomma på förslag. Man flyttar pengar från ett ställe till ett annat, från ett ställe där det inte finns pengar. Sjukförsäkringen har gått med underskott 1987, 1988, 1989, 1990 och 1991. Det är därifrån ni skall ta era pengar. Har man den enkla finansieringsmodellen att från ett system som går med underskott föra över pengar till ett annat system som går med ett ännu större underskott, kan vi också ganska snabbt snickra ihop någonting, men trovärdigheten i ett sådant förslag blir ganska begränsad. Om vi säger att vi inte kan röra den ena eller den andra komponenten i systemet, att vi inte kan tänka oss egenavgifter osv., kommer vi aldrig att kunna ta oss ur den här situationen. Jag är alldeles övertygad om att vi kommer att behöva ändra på alla fem komponenterna. En sänkning av arbetslöshetsersättningsnivån kommer självfallet att bli den bästa hjälpen. Regeringens politik kommer, med satsning på företagsamhet och företagande, att ge resultat. Det är inte för att hjälpa en och annan höginkomsttagare, en och annan fabrikör eller direktör som vi stimulerar och på olika sätt underlättar för familjeföretag och småföretagande. Det gör vi för att skapa goda produktionsbetingelser, för att ge de människor som jobbar i produktionen möjligheter att nyanställa och utveckla och därmed också få ner arbetslösheten, skapa bättre lönebas och få in mer pengar till både det ena och det andra systemet. Inte minst kommer arbetsmarknadsfonden med sitt stora underskott att gagnas av detta. Utan en sådan politik som innebär satsningar på företagsamhet och företagande kommer vi aldrig ur problemen med arbetslösheten och underskottet i arbetsmarknadsfonden. Jag är väl medveten om, Johnny Ahlqvist, hur den människa som har si eller så stor inkomst känner det. Jag inser mycket väl att detta känns ordentligt, att det kommer att vara jobbigt. Om vi har utgångspunkten att inte någonting kommer att kännas när vi har ett budgetunderskott på 200 miljarder, tror jag att vi lätt kommer att hamna i en situation där vi inte förmår att göra någonting. Jag har inte några illusioner om att detta inte känns för de människor som är drabbade av arbetslöshet. Vi måste på detta område som på många andra områden göra mycket mer än vad vi har gjort och framför allt mer än vad Socialdemokraterna är förmögna till att föreslå, för att vi skall kunna klara tryggheten på längre sikt och skapa goda betingelser för arbete.

Herr talman! Om det måhända blivit ett missförstånd vill jag säga att jag inte tycker att Gerhard Larssons förslag är någonting som man utan vidare kan ha som underlag för ett förslag till riksdagen. Så har jag icke uttryckt det. Däremot sade jag att det är väldigt lätt för alla dem som Johnny Ahlqvist räknade upp att tala om hur dåligt förslaget är. Det hade varit väldigt bra om de också hade varit litet kreativa och kommit med några alternativ. Då hade det funnits mer för oss att ösa ur när vi nu debatterar hur vi skall konstruera framtida system. Det förslag som Gerhard Larsson har presenterat finns det många betänkligheter mot. Detta säger jag bara för att göra det tydligt för Jag är alldeles övertygad om, att om man gör sådana statiska analyser som nu SKTF har gjort om hur mycket kommunerna och olika sektorer förlorar med det förslag som regeringen förelägger riksdagen, kan man alltid leda i bevis att de kommer att förlora si och så mycket. Men regeringen har faktiskt ett litet mera dynamiskt betraktelsesätt. På sikt måste man se till att få bättre fart på ekonomin. Skall alla särintressen tala om vilka försämringar varje förslag innebär, kommer man aldrig att kunna göra några förändringar. Kvar står faktum, Johnny Ahlqvist, att man med det budgetunderskott som vi har och med det galopperande utskott som vi har i arbetsmarknadsfonden måste föreslå ett antal besparingar och åtgärder. Det går inte bara att tro att man genom transfereringar från ett system till ett annat kan finansiera olika saker. Det må vara riktigt som arbetsmarknadsministern sade till Johnny Ahlqvist i debatten i april, att sjukförsäkringen nu har börjat ge ett litet överskott Men under de år som jag nämnde var det betydande underskott. Så det är inte någon gedigen finansieringskälla. Det kan mycket snabbt leda fram till att sjukförsäkringssystemet återigen går back. Med det underskott som vi har haft tidigare finns det ingen säkerhet i detta. Kontentan, Johnny Ahlqvist, av resonemanget att regeringen för en politik som otillständigt missgynnar de svaga och gynnar de starka är att alla, inte minst de människor som i dag är utsatta på arbetsmarknaden, kommer att ha bäst ut av att man för en ekonomisk politik som gör att nya jobb tillskapas och att vi igen får full sysselsättning framöver. Ingen är betjänt av att ha ett galopperande underskott i arbetsmarknadsfonden eller i statens affärer, allra minst de människor som i dag är utan jobb. Med ett budgetunderskott får vi höjd ränta. Vi får sämre möjligheter till investeringar i landet, företagen väljer att lägga sina investeringar i utlandet. Det skapar verkligen inte de jobb som både Johnny Ahlqvist, jag och säkert alla i denna kammare verkligen önskar att se i Sverige framöver. Då får vi en del av problemen lösta.

Herr talman! Hans Andersson började med att fråga om underlagets kvalitet. Om vi hade varit nöjda med underlaget, hade vi inte haft anledning att skicka tillbaka ärendet. Det är mitt svar. Hans Andersson undrade hur det var med de dynamiska effekterna. Sedan minns han litet nostalgiskt den tid då man hade marginalskatter på 70--80 %. När man genomförde skattereformen och sänkte marginalskatterna hade man den tanken att det mycket temporärt skulle bli ett underskott innan den dynamiska effekten på olika sätt uppstod. Är det något slags dröm om en återgång till det gamla s.k. goda samhället med marginalskatter på 70--80 % för 60--70 % av LO gruppernas medlemmar? Är det vad Hans Andersson längtar tillbaka till? Vill han på något sätt återinföra beskattning av småföretag, så att de riktigt skall känna att de sugs ut av skatteväsendet? Det råder inga tvivel om att de åtgärder som regeringen har vidtaget bl.a. när det gäller beskattning av småföretag har lett till mycket dynamiska effekter. Det finns en investeringsglädje och en tro på framtiden i dag hos småföretagen. Jag är inte alls övertygad om att den glädjen skulle finnas kvar ett ögonblick, om Hans Andersson började tala om att återinföra ett antal saker som är negativa för småföretagen och för näringslivet. Detta är litet grand av dynamiska effekter. Somliga effekter kommer snabbare, andra uppstår längre fram. Man kan undra över det här med onda avsikter. Det finns inte någon regering som har satsat så kolossalt mycket på arbetsmarknadspolitiska insatser som denna regering. Skälet till detta är givetvis att vi har en hög arbetslöshet. Regeringen har satsat långt mer pengar än någon annan regering på arbetsmarknadspolitik och arbetsmarknadsutbildning. När det gäller ALU-verksamheten är det viktigt att både utskottet och kammaren framöver observerar de kvaliteter som finns i ALU-verksamheten, så att det inte bara blir en volymvara som kostar pengar. Det måste också finnas ett innehåll i denna verksamhet, vilket riksdagen en gång i tiden fattade beslut om. Det finns all anledning att observera framöver. Men kom inte och säg att inte den här regeringen gör mycket stora insatser inom arbetsmarknadspolitiken! Ingen annan regering har gjort så mycket i det här avseendet.